Fru talman! Arne Gadd sade att finansutskottet inte var lika enigt vad gäller propositionerna som när man beställde ett datapolitiskt program av regeringen. Är det så konstigt, Arne Gadd, med hänsyn till det resultat som den socialdemokratiska regeringen har lagt fram? I datafrågorna har faktiskt de borgerliga partierna varit på offensiven. Socialdemokraterna däremot har varit på defensiven. Det är de som är tafatta, inte de borgerliga partierna. Datalagen drevs fram av de borgerliga partierna. CPR fälldes av dem 1973, och propositionen 1979 med åtföljande beslut innebär att vi fick parlamentarisk insyn och kontroll. Jag frågade Arne Gadd om han kvarstod vid sin uppfattning från debatten 1979. Jag har inte fått något svar på den frågan. Jag upprepar den: Står Arne Gadd kvar eller har han lämnat sin uppfattning? Sedan tog Arne Gadd också upp frågan om att vissa datacentraler skulle privatiseras, som vi har framfört i en reservation. Med tanke på den kostnad som staten lägger ned på dataverksamheten — det rör sig om i runda tal 1,5 miljarder kronor, och ungefär 3 500 människor är sysselsatta — vore det rimligt att anta att några av alla statens företag på detta område, som jag inte skall räkna upp, inte borde finnas under statlig kontroll. Vad vi moderater vill är att man ser över statens samlade dataverksamhet och gör sig av med det som staten inte har direkt anledning att driva i egen regi. Vi tycker att det är en rimlig begäran i det här sammanhanget. Vad sedan gäller integritetsfrågorna har vi moderater tryckt mycket starkt på dem här i dag. Det har vi gjort av många skäl. Vi tycker att de är utomordentligt viktiga och att vissa principer därför bör grundlagsfästas. Enligt socialdemokraterna är ju allt som inte är förbjudet tillåtet. Vi tycker att man måste förstärka skyddet av den personliga integriteten genom att, som jag har sagt tidigare i debatten, införa olika registerlagar. Datalagen fungerar, som den är utformad, inte tillfredsställande om det inte finns ett — Prot. 1985/86:53 stöd till den i form av olika registerlagar, och sådana har vi alltså inte i 17 december 1985 tillräcklig omfattning. Datalagen måste vara normativ, och skallintefungera SA HN: som en ramlag. Annars vet vi inte var gränsen går. Jag skulle med Arne Gadd vilja ta upp en annan fråga, som tyvärr inte har berörts tidigare i dag. Det gäller det internationella området. Där fungerar inte den parlamentariska insynen över huvud taget. Det finns ingen som helst, eller i varje fall utomordentligt liten, kontroll på dataflödet över gränserna. Där bestämmer en grupp högre tjänstemän. När får vi en parlamentarisk kontroll över detta? Vad har Arne Gadd att säga i denna fråga?
Fru talman! Det var en gruvlig salva mot folkpartiet, Arne Gadd! Jag får väl börja med att förklara det särskilda yttrandet när det gäller riktlinjerna. Ungefär samtidigt som dessa behandlades i finansutskottet ställde jag här i kammaren en fråga till utbildningsministern om utbildningen vid de tekniska högskolorna. Det står i riktlinjerna att man skall verka för att datautbildning i grundskola, gymnasieskola och högskola får sådan omfattning och inriktning att den motsvarar de förväntade behoven. Jag visste att det finns ett förväntat behov av 3 500 civilingenjörer samt vidare att man har en urgammal utrustning och även en pedagogik som behöver förnyelse. I Lund saknas lärare till ungefär hälften av tjänsterna. Vad jag menar med att säga att riktlinjerna är till intet förpliktande är alltså att socialdemokraterna gör skillnad mellan att uttala de vackra orden och att i praktisk handling visa vad man egentligen vill. Praktisk handling i detta fall är att ge stöd till den tekniska utbildningen. Av Arne Gadds övriga synpunkter på folkpartiets agerande skulle jag vilja ta upp vad han sade om reservation 6. Vi menar där att man skall följa den datalag som finns. I datalagen står att man har rätt till skadestånd om man personligen lider skada av att uppgifter i olika register är felaktiga. Vi vill att rätten till skadestånd skall komma till användning och att man tillämpar en striktare praxis än som i dag görs. Arne Gadd säger med anledning av reservation 15 om datateknik och de handikappade att vi inte skall ha någon krämarmentalitet. Nej, det tycker faktiskt inte jag heller. Vad jag menar i reservationen är att vi skall ta till vara kunskaperna från den utveckling som sker i Sverige när det gäller hjälpmedel för handikappade — Sverige är kanske ett föregångsland i Europa. Dessa kunskaper skall komma till användning, eftersom vårt land samtidigt är en nation som är helt beroende av export och utrikeshandel. Om vi tar till vara kunskaper från ett område där vi är föregångare, Arne Gadd, kan det väl ändå inte vara fråga om krämarmentalitet! Slutligen hade Arne Gadd synpunkter på vad vi hade sagt beträffande breddutbildningen. Läsåret 1982/83 blev ämnet datalära obligatoriskt på grundskolans högstadium. Enligt en rapport som datadelegationen har tagit initiativet till har undervisningen ännu, år 1985, bara nått en väldigt blygsam omfattning. Det är därför vi i en reservation har synpunkter på breddutbildningen.
Fru talman! Jag tror att det är viktigt att Arne Gadd funderar över varför det är så många reservationer den här gången och varför det var färre när vi diskuterade datapolitiken 1982. Det har, tror jag, att göra med bl.a. på vilket sätt man medverkar från olika partiers sida. Detta behöver inte innebära att man stryper någon offentlig debatt — på det sättet användes aldrig datadelegationen. Det var en öppen debatt där, och det var en öppen debatt också här, när det material framlades som grundades på delegationens arbete. Sedan noterar jag helt kort att vi har olika värderingar när det gäller tvärsektoriellt tänkande och sektortänkande. Det går inte att komma ifrån att datautveckling — elektronikutveckling — är generell till sin karaktär. Den har en enorm flexibiliet, som Jörn Svensson var inne på. Den går inte att stänga in i några sektorer. När det gäller detta med hot och hopp och att vi själva bestämmer hur det skall bli, så tycker jag att det lät litet sangviniskt, för att uttrycka det med en underdrift. Vi är mycket beroende av den internationella utvecklingen. Därför är det bra — det vill jag direkt säga — att regeringen har tagit upp detta med teknikupphandlingen mera aktivt än tidigare. Men jag kan inte låta bli att erinra om att det faktiskt var vad vi gjorde också 1982. Då framlades ett flerårsprogram för teknikupphandling, som det sedan inte blev någonting av. Det anvisades pengar, vars utnyttjande sedan sträcktes ut över flera år. Vi hade alltså ett ordentligt förslag när det gäller teknikupphandlingen redan 1982. Dessutom inbjöd vi de fackliga organisationerna att medverka i den utvecklingen, eftersom den i hög grad påverkar användarnas situation —t.ex. när man skall ta fram nya bildskärmar. Men det är i alla fall bra att regeringen har tagit upp detta nu. När det gäller skolsystemet förstår jag inte riktigt varför Arne Gadd behöver tala vid sidan av vad jag har sagt. Breddutbildningen gäller hela allmänheten. De 500 miljonerna, som jag också mycket väl känner till, trots allt, gäller skolsystemet, och det är någonting helt annat. Breddutbildningen har vi inte sett mycket av — den som vi inledde 1982, som vi anvisade pengar till och som vi hade hoppats att den nya regeringen också skulle vara intresserad av. Men det var man tyvärr inte. Varför är breddutbildningen så viktig? Det handlar bl.a. om att försöka undvika att skapa klyftor mellan olika generationer. Det gör man inte genom att satsa bara på skolsystemet, i ungdomsskolan — grundutbildningen och gymnasieskolan.

Fru talman! Arne Gadd klagar här över att oppositionen har en spydig och övermaga ton. Jag hoppas att han inte inkluderar vpk i den attityden. Det har verkligen inte varit vår mening — och jag tror inte heller att det framgår av våra reservationer — att vara spydiga och övermaga. Därtill är saken för allvarlig. Vad vi däremot försöker säga är att den här propositionen bara är en ansats, en i vissa avseenden mycket ofullständig ansats. Jag har pekat på, som en huvudfråga, de långsiktiga verkningarna på arbetets ställning och på sysselsättningsbasen i samhället. Därvidlag har man ett oerhört massivt material, som bl.a. finns presenterat på ett ganska fullständigt sätt i Romklubbens stora rapport om mikroelektronik och samhälle. Det visar ganska entydigt att sysselsättningsproblemen blir enorma, mycket större än vad man hittills har väntat sig. Tesen om att den nya tekniken skulle skapa så många nya arbetstillfällen håller uppenbarligen inte —- det finns inget stöd för den. Hela denna fråga diskuteras ju också på ett mycket annorlunda och livligare sätt i de stora landsorganisationerna i Västeuropa, t.ex. inom den västtyska landsorganisationen. Där har man också en mer teknikkritisk och mer pessimistisk hållning när det gäller problemens storleksordning. Och är problemen av den storleksordning som antyds i det material som jag nu nämnt, så räcker det ju inte med arbetsmarknadspolitiska ansatser av den kortsiktiga och låt mig säga mera improvisatoriska natur som hittills har varit gängse i Sverige. Det fordras insatser av en helt annan storleksordning, med en helt annan grad av långsiktighet. Vi ser också hur det ute i arbetslivet dag för dag pågår en strid om makten över den nya teknologins tillämpning. Arbetsgivarna kan gång på gång liksom splittra upp folk, de kan ta arbetsplats för arbetsplats. De skär, som det populärt heter, de anställda i tunna skivor. Det finns nämligen ännu inte en samlad facklig strategi, och den politiska delen av arbetarrörelsen ställer inte heller upp så starkt som hade varit nödvändigt för att garantera en rejäl framgång när det gäller denna viktiga maktfråga. Vad vi skulle vilja se är alltså en fördjupning och konkretisering av den typ av politiska program som propositionen representerar. Sådant behövs i den avgörande maktstriden, och vi menar att kampen om makten över den nya teknologin blir en maktstrid som i styrka kommer att betydligt överträffa kampen om ATP och om löntagarfonder. Frågan är alltså: Tar socialdemokraterna den striden, eller retirerar de inför den kapitalistiska teknologiprocessens tunga och skenbara nödvändighet? Ni vet att tar ni den striden så har ni oss med er.

Fru talman! Regeringen har inte gjort de politiska överväganden som den borde göra. Arbetet är enligt min uppfattning inte till alla delar fullgånget, och det tycker jag är mycket beklagligt. Vi moderater anser att datafrågorna är alltför viktiga för att man skall kunna låta dem handläggas utanför riksdagen. Vi måste alltså ha det slutgiltiga ansvaret för vad som sker, och vi moderater har fört fram några krav där vi slår fast vad vi menar med en god datapolitik. Det är för det första att det ökade användandet av datorer och dataregister kräver förstärkt skydd av den enskildes integritet. För det andra måste offentlighetsprincipen hållas levande även i en tid då en stor del av offentliga uppgifter registreras på data. För det tredje måste sårbarheten i olika register och olika system beaktas. För det fjärde måste strävan vara att med största möjliga frihet öppna för att Sverige skall bli ett land som på bästa sätt, inom olika samhällsområden, tar till vara de fördelar och möjligheter som den nya teknologin trots allt ger. Vi har inte sett mycket av de synpunkterna från socialdemokratiskt håll, och det tycker vi är beklagligt. I övrigt vill jag bara konstatera att de frågor som jag riktade till Arne Gadd har jag inte fått svar på. Därav drar jag den slutsatsen att han inte står fast vid vad han sade 1979. Han har tydligen sjappat från den ståndpunkten men skäms för att tala om det.

Fru talman! Självfallet är det bra att man når 8 000 löntagare, men allmänheten är mycket större än så, Arne Gadd. Jag tycker att studieförbunden och folkrörelserna här har en naturlig uppgift. Det var det arbetet som vi inledde och som sedan inte har fullföljts. Datadelegationen var inte ett kompromissande organ. Däremot fick man där tid att diskutera på ett helt annat sätt än vi kan göra i en debatt som denna. Men debatten i delegationen låstes inte. Jag förstår inte det konstitutionella skälet att avskaffa datadelegationen. Man kan naturligtvis säga att den inte är likadan som alla andra kommittéer — Prot. 1985/86:53 och organ som vi tillsätter. Men den hade väldigt stora kvaliteter. Det i 17 december 1985 erkänns också — man säger att den har gjort ett hyggligt arbete under hela sin | Lå tillvaro. | Datapolitik Vi vet inte vad statsrådsgruppen kan göra. Jag noterade att i varje fall Arne Gadds formuleringar inte gav uttryck för någon särskild ambition. Han talade om kontakter med dem som har varit med i datadelegationen. Kontakter kan man strängt taget lova att ha med vem som helst. Information skall ges, sägs det. Ja, när regeringen väljer att ge information. Jag hoppas att det inte kommer att bli en restriktiv informationsgivning. De skäl som majoriteten i finansutskottet har anfört för att delegationen skall läggas ned är inte desamma som Arne Gadd ger, att den var en konstitutionellt främmande fågel. Utskottsmajoriteten talar om den tekniska utveckling som har ägt rum och de förändringar som har skett bl.a. mot mer småskalighet och decentralisering, som gör att man kan behandla datafrågorna inom de olika sakområdena. Därför skall man lägga ned datadelegationen. Jag tycker att man borde ha ungefär samma argumentation i de båda fallen. Låt mig helt kort instämma i den fråga som Rune Rydén ställde till Arne Gadd om dataflöden. Jag var med och satte i gång utredningsverksamheten på det området, och det är som Rune Rydén säger att där har det hittills varit mycket av tjänstemannainflytande och litet av parlamentarisk insyn i de ökande flöden som vi har över gränserna. Det har kommit rapporter som en följd av de utredningar som vi tillsatte. Jag frågar liksom Rune Rydén: När kommer den parlamentariska kontrollen i det sammanhanget?

Fru talman! Jag vill göra Arne Gadd uppmärksam på att ett oppositionsparti, speciellt ett litet oppositionsparti, har vissa svårigheter att arbeta fram konkreta, långsiktiga alternativ, när sådana inte presenteras i underlagsmaterialet. En regering med sitt kansli har en annan möjlighet i det avseendet. Det är naturligtvis därför som vår kritik ibland har varit något allmänt hållen, men jag vidhåller ändå att propositionen gör en otillräcklig ansats i förhållande till de problem som vi har diskuterat. Det som vi ser som det politiskt vaga och oroande är just detta att det inte finns vad vi inom vpk brukar kalla ett klassperspektiv, dvs. det finns inget riktigt erkännande av att olika samhällsklasser faktiskt har intresse av och eftersträvar helt olika tillämpningar av den nya teknologin, helt olika organiseringar av arbetslivet. I propositionen talar man allmänt som om det gick att lösa problemen om alla människor vore goda och man satsade på de goda människorna i motsats till de onda. Men det är inte detta det handlar om. Det handlar i stället om att vissa starkt maktägande grupper alltså har ett klassintresse av att driva fram en mera hierarkisk arbetsorganisation och att förhindra verkstadsgolvets folk att få makt och kontroll över NC-maskinerna. De har också ett intresse av att differentiera och sprida lönesättningen, öka klyftorna mellan de lönearbetandes olika grupper därför att de då får lättare att maktpolitiskt och lönepolitiskt spela ut dem mot varandra. Det är ett faktum att denna tendens 7 idag dominerar, vilket gör det nödvändigt att på ett uttryckligt sätt välja sida. Vi ser inte att det här perspektivet finns med i propositionen. Det blir icke desto mindre en nödvändighet, och inom en ganska kort tid misstänker jag. Sedan bara en kort kommentar till vad Arne Gadd sade om vpk:s inställning till en ombildning av DAFA till aktiebolag. Han sade att jag som socialist borde stödja förslaget. Jag vill då tala om för Arne Gadd att vi avgjorde vårt ställningstagande i denna fråga med utgångspunkt i insynsintresset och i vad de anställda har sagt. Frågan om bolagsorganisering eller myndighetsorganisering har över huvud taget ingenting med socialismen att göra. Det har inte statsägande i sig heller. Socialism är när de vanliga arbetande människorna har ledningen och makten. Det berörs inte av huruvida de har det inom ramen för en myndighet eller inom ramen för ett bolag.

Fru talman! Jag skall i mitt inlägg koncentrera mig till en enda aspekt på datapolitiken, nämligen sårbarhetsfrågorna. Samtidigt som datatekniken bidragit till ökad produktivitet, till effektivare resursanvändning och till många gånger förenklade och bekvämare arbetsuppgifter, har den öppnat möjligheter till ingrepp i vitala samhällsfunktioner på ett sätt som förr inte var möjligt. Som exempel kan nämnas kraftöverföring, telekommunikationer och livsmedelsförsörjning, där störningar i viktiga datasystem kan få ödesdigra effekter för hela samhället. Vederbörande statliga myndigheter — t.ex. SJ, televerket och vattenfallsverket — bör därför åläggas att upprätta katastrofplaner med hänsyn till känsligheten för störningar i myndighetens datasystem. Dessa planer bör också innehålla adekvata reservfunktioner. Det är dessutom nödvändigt att åstadkomma ett samlat grepp på sårbarhetsfrågorna. Sårbarhetsberedningen har sedan 1981 denna uppgift. Dess arbete har uppskattats på olika håll, och beredningen skulle i framtiden kunna bidra till att utveckla och hålla uppe kompetensen i fråga om datasäkerhet. Regeringen föreslår emellertid nu att sårbarhetsberedningen skall upphöra med sitt arbete vid årsskiftet. Det är ett förslag som det är svårt att förstå, och förslaget har också mött bred kritik från dataanvändarna i samhället. Jag skall återge en del av dessa kritiska yttranden som har riktats till regeringen eller till finansutskottet. Grossistförbundet säger att utvecklingen på dataområdet medför risk att säkerhetsoch sårbarhetsfrågorna försummas och att det kan få allvarliga konsekvenser för hela samhället. Det är därför olyckligt att inte sårbarhetsberedningen får fortsätta sitt arbete, menar Grossistförbundet. Svensk Industriförening pekar på datasäkerhetens betydelse för de små företagen som saknar egentlig egen kompetens i dessa frågor. Man anser att sårbarhetsberedningen bör få vara kvar och att en överflyttning till statskontoret bara medför nackdelar. Helsingforss Handelskammare pekar på att sårbarhetsfrågorna berör både näringslivet och stat och kommun och att det måste finnas ett självständigt organ för sårbarhetsoch datasäkerhetsfrågorna. Kommunoch landstingsförbunden, slutligen, har i ett gemensamt yttrande påmint om datasäkerhetsproblemen inom den kommunala sektorn och om att sårbarhetsberedningen har varit till nytta för kommunerna i detta avseende. Det vore olyckligt om samarbetet mellan offentliga och privata organ i sårbarhetssammanhang skulle brytas. Kommunoch landstingsförbunden föreslår därför att sårbarhetsberedningen får fortsätta tills vidare. Trots dessa många vittnesbörd om värdet av arbetet inom sårbarhetsberedningen och betydelsen av datasäkerhetsfrågornas handläggning, har finansutskottets majoritet gått med på att avskaffa sårbarhetsberedningen och flytta dess arbetsuppgifter till kanslihuset utan närmare analys. Sårbar 79 hetsfrågorna inom försvaret hänvisas till det kommande försvarsbeslutet. Att låta datasäkerhetsfrågorna inlemmas i det centrala regeringsarbetet är ett osvikligt sätt att ge dessa frågor minskad betydelse. Vi kan i dag ur de propositioner som nu behandlas utläsa hur litet det blev av civildepartementets samordningsansvar på dataområdet. De riktlinjer som just har diskuterats ter sig ju både urvattnade och abstrakta. Fru talman! Sårbarhetsfrågorna är viktiga, alltför viktiga för att tillåtas försvinna i regeringskansliets gömmor. Det handlar ingalunda i främsta rummet om oförargliga s.k. hackers utan om de risker som skapas genom möjligheterna att snabbt tränga in i och manipulera för vårt samhälle vitala funktioner. Det är beklagligt att man nu vill avveckla sårbarhetsberedningen. Jag tror inte att regeringskansliet är rätt forum för de här frågorna. Handläggningen kommer att splittras upp på flera olika departement. Vi kommer att få för litet av samordning och för litet av insyn. Enligt min mening bör de här frågorna handläggas av ett särskilt fristående statsorgan, och jag anser därför att sårbarhetsberedningen bör vara kvar tills vidare. Detta är avsikten med reservation 16, som jag yrkar bifall till.

Fru talman! Jag tycker det är tillfredsställande att finansutskottets ordförande delar min oro för sårbarhetsfrågorna i allmänhet. Däremot kan jaginte känna samma förtröstan som han inför den föreslagna handläggningen av sårbarhetsfrågorna — regeringskansliet har förvisso en hel del annat att syssla med. Det samordningsarbete som regeringskansliet har åtagit sig inom datapolitiken och som har resulterat i de propositioner som vi fick alldeles i slutet av förra riksmötet, i maj, är ganska avskräckande. Om man tycker att sårbarhetsfrågorna på dataområdet är viktiga — och det tror jag att de flesta gör-— vore det bättre att låta dem handläggas av ett fristående statligt organ än att lägga in dem i regeringskansliet. Därför säger vi: Låt sårbarhetsberedningen få verka något år till, så kan vi under den tiden finna en bättre organisationsform än vad det innebär att lägga dessa frågor i regeringskansliet.

Fru talman! Låt mig först instämma i vad Björn Molin sade angående sårbarhetsberedningen. När man granskar de motiv som förts fram för den splittring av arbetet med sårbarhetsfrågorna som föreslagits i propositionen och debatten kring den, kan man inte rå för att man får intryck av att behandlingen har varit mindre klarsynt. Och det är beklagligt att en beredning som uppenbarligen och bevisligen gjort ett gott arbete nu kommer att splittras upp. Jag vill instämma också i vad Arne Gadd tidigare i dag sade när han talade om de fascinerande möjligheter som datateknologin ger. Jag vill varmt hålla med honom på den punkten. Men just detta understryker vikten av att vi i vårt samhälle bygger in lagar och regler som gör att det inte finns anledning för människor att känna rädsla för den nya datatekniken. Det gäller sådana saker som sårbarheten, men också integriteten. Fru talman! Det är få i denna kammare som skulle vilja eller ens våga uttrycka en bristande ambition att värna den enskildes integritet. Integriteten är nämligen något som alla säger sig vilja skydda. Ändå ser vi hur den enskildes integritet ständigt urholkas. Bara under den senaste tiden har följande hänt: Statistiska centralbyrån har av regeringen, i strid med datainspektionens åsikt, fått lov att bygga upp ett register över svenskarnas utbildning utan att den enskilde på annat sätt än genom annonser skall få veta vad som händer. Lantmäteriverket har av regeringen, i strid med datainspektionens mening, fått tillstånd att sälja personuppgifter som insamlats för ett helt annat ändamål. Kronofogdemyndigheterna har i ett färdigt lagförslag fått rätten att via registret REX ge polis och tull s.k. direktaccess. Troligtvis skulle kronofogdemyndigheterna samtidigt ha fått rätten att sälja personuppgifter, med hänvisning till att uppgifterna ändå är offentliga. Regeringen lämnade aldrig denna proposition till riksdagen, kanske på grund av rädsla för opinionen. Trafiksäkerhetsverket kommer att få göra sina uppgifter tillgängliga genom televerkets datavisionsteknik. Metallarbetareförbundet ville för något år sedan göra en samkörning av sina medlemsregister med Folksams register. Det fick förbundet, i strid mot datainspektionens vilja. För något år sedan ställde riksskatteverket krav på att datalagen skulle ändras, så att kontrollen av företag blev enklare. Samtidigt levererade regeringen ett förslag till ändring av taxeringslagen, som hade inneburit att skattemyndigheterna i princip hade fått göra husundersökning hos vem som helst utan någon egentlig misstanke. Under valåret 1985 blev det inget av 81 dessa förslag, men finansministern lovade att komma tillbaka med ett snarlikt förslag vad gäller ändringen av taxeringslagen. Exemplen kan göras fler. Det mest skrämmande är att våra system för välfärd och skatter kontinuerligt byggs upp och ut så att de förutsätter uppgiftslämnande och kontroll i stor omfattning. Vi tvingas därmed stegvis in i ett alltmer skrämmande kontrollsamhälle. Även exemplen på hur detta fungerar är många. Helsingforss kommun har t.ex. nu fått tillstånd att inrätta barnomsorgsregister som bygger på att föräldrarnas inkomstuppgifter hämtas från riksförsäkringsverket. Föräldrarna skall inte ens själva behöva lämna uppgift om sin inkomst. Det sköter maskinerna om, bakom ryggen på föräldrarna. Samtidigt som socialdemokraterna sagt sig vilja begränsa personnummeranvändningen har de genomfört den s.k. förenklade självdeklarationen, vilken innebär att myndigheterna gör det enklare för sig genom samkörningar och en omfattande utbredning av personnummeranvändandet. Därmed har man brutit en annan vall. Uppgifter som tidigare inte har varit tillgängliga för myndigheternas kontroll har nu, genom ett penndrag, blivit det. Så kommer givetvis att kunna ske även i framtiden med uppgifter som har samlats in under villkor av sekretess. Folkoch bostadsräkningen har genomförts nu i höst. Många har tyckt att blanketterna var relativt intetsägande. Det beror på att de ifyllda uppgifterna används enbart som en grund för undersökningen, som sedan kompletteras genom samkörningar med andra register. Trots att det lämnades många försäkringar om att uppgifterna skulle skyddas, har vi nyligen sett hur blankettens uppgifter används till skattekontroll. Socialstyrelsen har tillfälligt, i avvaktan på en lagändring, gjort halt i planerna på att bygga upp ett stort centralt slutenvårdsregister. Enligt planerna skall det innehålla identifierbara uppgifter om alla dem som under ett år fått vård i landstingens slutenvård, psykiatrisk eller somatisk. Är man född den 5, 15 eller 25 en månad blir ens uppgifter kvar i identifierbart skick i registret hela livet. Bor man i en viss region kan resultatet bli detsamma. Det finns t.o.m. planer på att knyta ihop uppgifterna i detta register med den kommunala socialtjänstens. Vidare: Allt fler myndigheter tjänar i dag pengar på att aktivt, genom försäljning, sprida personuppgifter insamlade för deras myndighetsutövning. Fru talman! Det svenska samhället har inom många områden byggts upp så att det förutsätter uppgiftsinsamling och kontroll. Det hade inte varit nödvändigt. Det går att ändra på, bl.a. genom att öka den enskildes frihet. I dag är vi sannolikt det mest dataregistrerande landet i världen. Kombinationen av en långt gången datorisering och en stor offentlig sektor, som inte har getts några egentliga mål för sin datorisering, har lett till att datorerna till stor del kommit att användas till uppgiftsinsamling och registrering. Den genomsnittlige svensken beräknas i dag finnas i ett hundratal register. Personnumret erbjuder i det sammanhanget en säker identifikation och en enkel väg till samkörning. Den enskilde medborgaren hari praktiken ingen möjlighet att veta var man har uppgifter om honom eller henne eller vilka uppgifter man har. Däremot finns alltid känslan av att myndigheterna vet det mesta, även det man själv inte vet eller kommer ihåg. Myndigheternas möjligheter att få veta mer om den enskilde är i det moderna = Prot. 1985/86:53 samhället oändliga. 17 december 1985 Fru talman! Anledningen till att det gått så här är att datasystemen är det 6 CkäR zu Z å É . — Datapolitik svenska välfärdssamhällets informationssystem. Genom att den enskilde på så många samhällsområden gjorts beroende av stat och kommun har behovet av uppgifter och kontroll ökat. Inom sjukvården, boendet, barnomsorgen, ja, överallt ställs krav på uppgifter. I sin praktiska verksamhet nonchalerar socialdemokraterna den enskildes integritet, även om de i propositionstexter kan sjunga dess lov. De betraktar problemet utifrån myndigheternas synvinkel. Då blir frågan om den enskildes integritet enbart en fråga om myndigheternas respekt för den enskildes integritet och om vad myndigheterna tycker är viktigt i det avseendet. Det görs en avvägning, som man talar om i propositionen, i det enskilda fallet, och då kan socialdemokrater svårligen tänka sig att myndigheter inte gör rätt avvägning. Det är i den andan som den datapolitiska propositionen har behandlat frågorna om den enskildes integritet. Integriteten är för socialdemokrater en fråga om avvägning, inte om rätten till ett skyddat privatliv. Det faktum att det är svårt att avgöra vad som är känsligt för den enskildes integritet i olika fall, eftersom integritet är en högst personlig sak, är inget argument mot ett skärpt integritetsskydd. Det borde egentligen leda till motsatsen, dvs. att vi fick ett betydligt striktare och bestämdare skydd, som begränsar myndigheternas möjligheter att insamla uppgifter och information. Men enligt socialdemokraterna, fru talman, är frågan om den enskildes integritet en avvägning, som enligt dem bäst hanteras av myndigheterna. Det är därför som socialdemokraterna under det senaste året inte har ansett sig vara förhindrade att genomföra nya intrång i den enskildes integritet, samtidigt som de vid varje förslag om att stärka den enskildes integritet hänvisat till pågående utredning, såsom har gjorts också i det betänkande vi nu diskuterar. Det har för socialdemokrater uppenbarligen framstått som mindre drastiskt och mindre dramatiskt att ställa krav på nya uppgifter från de enskilda människorna än att förverkliga den för socialdemokraterna tydligen så oerhörda tanken att begränsa myndigheternas rätt till uppgiftsinsamling. Jag skulle gärna vilja fråga Kurt Ove Johansson, som enligt talarlistan skall tala senare, varför det går bra att stifta lagar som innebär ytterligare intrång i den enskildes integritet, medan man måste avvakta utredningar för att skydda integriteten, t.ex. när det gäller en begränsning av uppgiftslämnandet. Fru talman! Vi moderater anser att den enskilde har rätt till ett skyddat privatliv. Vi vet att samhället skulle kunna fungera inte bara lika bra utan faktiskt bättre utan den krånglighet som i dag skapar behovet av kontroll. Vi anser inte att frågan om den enskildes integritet är en avvägning, lika litet som yttrandefriheten eller andra frioch rättigheter får lov att vara det. Den debatt som i dag förs i det svenska samhället om den enskildes integritet avfärdar vi inte utifrån ett myndighetsperspektiv som ”oro” eller ”massmediahysteri”. Vi anser i stället att skyddet för den enskildes integritet är för svagt. Vi tycker det är fel att den enskilde tvingas lämna uppgifter på det sätt som i dag sker. Vi anser att kontrollen skapar ett otäckt samhällskli 83 mat och att man många gånger bryter mot rättssamhällets principer. Vi menar att det är viktigt att acceptera det som enskilda människor känner i fråga om integriteten. När socialdemokrater i denna fråga, liksom i andra, ställer sig på myndigheternas och de stora organisationernas sida står vi, liksom i andra frågor, på den enskildes sida. Det faktum att 67 96 av svenskarna, enligt en undersökning från statistiska centralbyrån som presenterades i början av året, känner sig skrämda av myndigheternas möjligheter att med hjälp av datauppgifter kontrollera medborgarna visar att datalagen inte längre ensam förmår skydda den integritet som den skall skydda. Detta visar på behovet av ett grundlagsskydd för integriteten. Under förra året fördes vid tre tillfällen fram förslag från myndigheter och utredningar som innebar krav på att datalagen skulle ändras — inte för att stärka den enskildes integritet utan för att göra det hela enklare för myndigheterna. Även detta visar, fru talman, på behovet av ett grundlagsskydd. Integriteten får inte bli en restpost av utvecklingen inom olika samhällsområden. Politiker och myndigheter måste i stället tvingas att anpassa sig och samhällsutvecklingen efter de krav som den enskildes integritet ställer. Därför behövs ett grundlagsskydd. Tyvärr, fru talman, är vi moderater i dag här i kammaren ensamma om kravet att riksdagen skall begära förslag från regeringen om grundlagsskydd för integriteten. Medan andra nöjer sig med att säga att behovet av ett sådant grundlagsskydd kan prövas i en statlig utredning — dataoch offentlighetskommittén — ser vi behovet klarare. Vi ser det på grund av mängden av register, den växande kontrollen och de växande intrången i den enskildes integritet. Kanske gäller frågan just hur viktigt man anser skyddet av den enskildes integritet vara. Vi anser det vara så viktigt, fru talman, att jag ber att få yrka bifall till den moderata reservationen i konstitutionsutskottets betänkande nr 8.

Fru talman! Jag tror att Arne Gadd i sin replik glömde någonting väldigt väsentligt, för det är faktiskt så att vi har en datalag som i många avseenden anses fungera relativt bra — liksom kreditupplysningslagen — och som reglerar den enskildes integritet inom den enskilda sektorn. Det stora problemet i dag är att myndigheter faktiskt har rätt att kräva uppgifter från enskilda människor. Detta har inte företag. Inom den enskilda sektorn kan man bygga upp sina register och sin kontroll dels under förutsättning att man har fått tillstånd enligt datalagen, dels genom den möjlighet som myndigheternas försäljningsverksamhet när det gäller personuppgifter skapar. Här går ytterligare en skiljelinje mellan oss moderater och er socialdemokrater. Vi vill sätta stopp för denna försäljningsverksamhet. Vi anser att offentlighetsprincipen är viktig, men vi är inte beredda att ta ett steg ytterligare och medge att myndigheter genom en aktiv försäljning sprider uppgifter som insamlats för ett särskilt ändamål, så att det blir hart när omöjligt för den enskilde att veta var uppgifter om honom eller henne finns. Men vi är helt beredda att diskutera hur man i olika sammanhang skall stärka skyddet av den enskildes integritet. Det gäller inte minst inom arbetslivet, vilket Rune Rydén tidigare har framhållit. Men kom ihåg att det stora problemet i dag är att myndigheterna inom många områden har rätt att utan vidare kräva uppgifter av medborgarna. Något motsvarande finns inte inom den enskilda sektorn, och där byggs i dag informationen om de enskilda människorna upp på grundval av uppgifter som offentliga myndigheter bedriver försäljning av. Om Arne Gadd här är beredd att säga att socialdemokraterna vill begränsa denna försäljning, skulle det vara en bra inledning till det inlägg Kurt Ove Johansson senare skall hålla.

Fru talman! Om det finns brister i skyddet av den enskildes integritet på den privata sidan skall man givetvis ta itu med dessa. Det kunde varit bra om Arne Gadd, som varit ansvarig för den datapolitiska propositionen, hade fört fram ett enda förslag till hur datalagen i det avseendet skulle stärkas.

Fru talman! Folkpartiet har dels under den allmänna motionstiden, dels i anslutning till den dataproposition vi nu behandlar lämnat in en rad förslag i syfte att stärka den enskildes integritet i datasamhället. Det gäller begränsning av uppgiftslämnande, rättelse och skadestånd vid felaktiga datauppgifter, ökad rätt att få del av registeruppgifter om sig själv, restriktioner vid samkörning mellan register och personuppgifter m.m. Dessutom har i en motion av Jan-Erik Wikström begärts ett grundlagsfäst dataskydd för den enskilde medborgaren. Att ett sådant skydd behövs framstår som klart vid bara en ytlig kännedom om vad som redan nu försiggår med känsliga personuppgifter. Här samlas uppgifter in, och stora register inrättas, utan att det finns någon enhetlig lagstiftning om i vilken ordning riksdag och regering skall pröva inrättandet av sådana register. Ibland sker det genom någon undanstoppad skrivning i budgetpropositionen eller någon annan proposition, ibland ändras myndigheternas instruktio ner, och då och då sker det genom en förordning. Här måste det bli en ändring. Ett exempel är nog så belysande. Socialstyrelsen skall inrätta ett slutenvårdsregister omfattande en 1-1,5 miljoner människor. Uppgifterna skall hämtas från landstingens patientdatabaser och samköras med tre register hos statistiska centralbyrån. Socialstyrelsen har ansett sig ha stöd för att inrätta och föra register bl.a. genom en skrivning i en proposition om utvecklingslinjer för hälsooch sjukvården. Trots att det inte finns någon rättslig grund för att föra över personrelaterade uppgifter från landstingens databaser, ansågs det riktigt att socialstyrelsen fortsatte uppbyggnaden av registret. Att avvakta dataoch offentlighetskommitténs arbete ansågs inte nödvändigt. Det förutsattes dock att dataoch offentlighetskommittén under tiden skulle plocka fram en lagstiftning som i efterhand gjorde det rättsligt möjligt att inrätta registret. Beslut först, lag sedan. Regeringens praxis för samkörningar av dataregister har kraftigt förskjutits under senare år. Integritetsfrågorna har fått stryka på foten, vilket i realiteten innebär att datainspektionens möjligheter att hävda integriteten har gröpts ur. Vis av erfarenhet släppte således datainspektionens styrelse fram det centrala slutenvårdsregistret. JK har dock besvärat sig över beslutet hos regeringen, vilket inneburit att socialstyrelsen numera meddelat att man inte avser att inrätta registret förrän frågan om uppgifter från landstingens databaser är rättsligt reglerad. Det är bra. Därmed är vårt krav i motion 1985/86:25 av Björn Molin och Margitta Edgren tillgodosett, nämligen att arbetet med registret skall upphöra i avvaktan på dataoch offentlighetskommitténs förslag. Gång på gång stöter man på register där frågan om integritet inte tycks ha varit med vid bedömningen om registret skall upprättas eller inte. Integriteten har fått vika för önskan om bättre statistik, ökad kunskap, ökad kontroll eller försäljningsintäkter till myndigheterna. Fru talman! Detta har styrkt oss i uppfattningen att det behövs ett grundlagsskydd för den enskilde i datasamhället. Vi har i konstitutionsutskottet fått försäkringar om att dataoch offentlighetskommittén kommer att behandla denna fråga tillsammans med en rad andra integritetsfrågor, och därmed är vi nöjda för tillfället, men vi återkommer.

Fru talman! När vi för ungefär ett år sedan diskuterade datafrågorna här i kammaren sade jag att det var beklagligt att regeringen inte hade några ambitioner att lägga fram en samlad datapolitisk proposition. Vi fick då enbart diskutera integritetsfrågorna. Olof Johansson har tidigare fört fram våra synpunkter på hur samlade och heltäckande de olika förslag som vi i dag behandlar är. Det finns mer att önska när det gäller att täcka in hela det datapolitiska fältet. En stor del av dagens debatt har därför kommit att handla om integritetsfrågorna. Jag tänker fortsätta med dessa frågor. Datatekniken och den personliga integriteten behandlas i proposition 1984 86:53 någon ambition ifrån regeringens sida. Man säger att det är en svår avvägning 17 december 1985 och att intressena kan förefalla motstridiga. Om så är fallet krävs väl i varje fall att man har några förslag till hur man löser dessa intressekonflikter. På vilken sida ställer man sig? Är det på den enskildes sida eller är det på de granskandes sida? Värnar man om den enskildes integritet eller om samhällets intressen? Man håller ju nu på att bygga upp nya, minst lika mycket integritetskränkande register som de hittills aktuella, register där man i detalj kan följa oss både som enskilda konsumenter och i yrkeslivet. Centerns grundläggande målsättning är att i ett decentraliserat samhälle värna den enskilda människans frihet, rättssäkerhet och integritet. Det är därför vi i flera år har motionerat om konkreta åtgärder för att tvinga ned omfattningen av samkörning av dataregister. Detta menar vi måste ske genom en ändring av datalagen enligt det av oss framlagda förslag som behandlades vid förra riksmötet och som nu ligger hos dataoch offentlighetskommittén. Man kan ju inte med olika motivuttalanden förändra de riktlinjer datainspektionen i dag har att tillämpa. Vi har krävt att det skall föreligga särskilda skäl för att samkörning skall tillåtas. Det bör alltså ställas hårdare krav för att datainspektionen skall få ge tillstånd till samkörning. Samkörning bör också begränsas på ett annat sätt. De behov som finns av olika typer av kontroll, t.ex. vid avgöranden vad gäller behovsprövade förmåner, bör inte tillgodoses genom samkörningar. De bör tillgodoses genom att förmåns-, skatteoch avgiftssystemen görs överblickbara och genom att myndigheterna kan göra sin granskning på grundval av de uppgifter som den enskilde lämnat, eller, vid behov, via kontroll hos andra myndigheter. Detta bör dock inte ske som en generell åtgärd, där alla betraktas som misstänkta för oegentligheter intill dess motsatsen har bevisats. Socialdemokraterna har i propositionen inte tagit någon klar ställning när det gäller integriteten mer än att man framhåller att den är viktig. Det finns avgöranden av regeringen, förslag från myndigheter och förslag i regeringens kansli som går vidare på den här vägen på det sätt som Gunnar Hökmark nyss redovisade i sin ”katalog”. Det kanske finns ytterligare exempel. Viicentern har sagt att det arbete som bedrivs av dataoch offentlighetskommittén är en genomgripande utredning vad gäller integritet, offentlighet och kanske också sekretess och att vi bör avvakta resultatet av det arbetet. Det är grundvalen för vårt förslag om ett moratorium. Majoriteten menar att man inte kan låsa utvecklingen på den här sidan. Men det är inte fråga om att låsa utvecklingen i och för sig — det är bara fråga om att ha tid för eftertanke och överväganden innan man fattar nya beslut. Utskottsmajoriteten i konstitutionsutskottet och i finansutskottet är inte konsekventa i den här frågan. Man tar nämligen upp ett register och behandlar det särskilt, nämligen det s.k. slutenvårdsregistret, där man utgår ifrån att några förslag inte kommer att föreläggas riksdagen förrän dataoch offentlighetskommittén har lagt fram sitt betänkande och presenterat sina förslag. Det är gott och väl just när det gäller det registret. att behandlas? Det har utskottsmajoriteten inte tagit ställning till. Det kanske kommer nya sådana här förslag i morgon, och då har utskottet inga tankar om detta. Vi menar därför att vår reservation 7 till finansutskottets betänkande nr 5 väl täcker in reservationerna 8 och 9 om samkörning och reservation 10 om begränsning av uppgiftslämnandet. När det gäller begränsning av uppgiftslämnandet har i varje fall konstitutionsutskottet dessutom uttalat att en begränsning bör ske helt allmänt. Från centerns sida har vi aktualiserat uppgiftslämnandet i andra sammanhang, t.ex. i motioner om småföretagare och i andra motioner som berör uppgiftslämnande. Det är lika aktuellt att begränsa uppgiftslämnandet vare sig det gäller insamlande av underlag för dataregister eller för manuella register. Personnummeranvändningen är också någonting som har behandlats i anslutning till detta betänkande. Målsättningen från centerns sida är att begränsa personnummeranvändningen till det som huvudsakligen var avsikten från början, nämligen folkbokföringen och beskattningen. Det får inte vara så att vi som enskilda förvägras möjlighet att köpa varor och tjänster bara för att vi inte uppger personnummer. Det får inte vara så att vi har dolda personnummer omkring oss i form av streck-koder. Det får inte vara så att man sätter personnumret före uppgift om namn, yrke och bostad. När det gäller personnumren fick vi nyligen ett exempel i valprövningsnämnden och regeringsrätten, som fått byta ut valda personer i fullmäktige och kyrkofullmäktige därför att de hade uppgett fel personnummer. Valprövningsnämnden sade att man inte hade anledning tro att väljarna röstat på en annan person än den som partierna nominerat, varför valprövningsnämnden förordade rättelse. Det är ju ganska fantastiskt att man, trots att det fanns uppgift om såväl namn och yrke som bostadsort, i det här fallet tog personnumret som den givna utgångspunkten när det gällde att bestämma vilken person som avsågs. I verkligheten var det en annan person som man hade avsett. Det är ett typexempel på hur styrande personnummeranvändningen har blivit i vårt samhälle. Det är därför viktigt att dataoch offentlighetskommittén snarast lägger fram förslag till riktlinjer på detta område. Då — om inte förr — kommer regeringens dilemma att lösas när det gäller att ta ställning i den här intresseavvägningen, vilket enligt propositionen är så svårt att göra. I finansutskottets betänkande behandlas en lång rad motioner som normalt ligger inom konstitutionsutskottets handläggningsområde. I det här fallet har vi överlämnat motionerna till finansutskottet för behandling, för att på det sättet åstadkomma en praktisk handläggning. Jag vill dock, fru talman, understryka att det på intet sätt är så, att vi i konstitutionsutskottet i framtiden kommer att avhända oss dessa frågor. De allra flesta frågor som berörts i konstitutionsutskottet har kunnat besvaras med hänvisning till dataoch offentlighetskommittén. Det får emellertid inte innebära att debatten om integritetsfrågorna begränsas. Samtidigt är det viktigt att inte fler nya arbetsuppgifter tillkommer, utan att kommittén så snart som möjligt kan lägga fram ett förslag. När det gäller finansutskottets betänkande i övrigt vill jag bara kommentera en sak som Arne Gadd berörde. Olof Johansson hade då inte rätt till replik. Det gäller utbildningsfrågorna. Det som vi i centern uttalat om Prot. 1985/86:53 breddutbildningen är ingenting som förnyelsefonderna kan lösa, vilket 17 december 1985 framgår av den rapport som datadelegationen i höstas överlämnade tll ZGGA N regeringen. Förnyelsefonderna täcker bara en del av arbetsmarknaden. Men så småningom kanske vi för den övriga delen av arbetsmarknaden får någonting som motsvarar förnyelsefonderna. Vi måste dock ta hänsyn till den grupp av människor som inte har arbete eller som inte har möjligheter att komma i åtnjutande av den utbildning som förnyelsefonderna kan komma att ge. Det problem som vi har tagit upp i reservationen får således inte nu någon lösning. Om konstitutionsutskottets skrivning om en grundlagsreglering på dataområdet råder det bred enighet. Två ledamöter i utskottet, vilka också tillhör kommittén, har nämligen försäkrat att frågan redan är aktualiserad. Frågan kommer nu att utredas och möjligheterna prövas att införa ett dataoch integritetsskydd i grundlagen — företrädesvis i frioch rättighetskapitlet — och detta står i överensstämmelse med centerns motion. Med anledning av det som Gunnar Hökmark här sade vill jag göra en liten korrigering. Han sade nämligen att moderaterna är ensamma om att kräva förslag från regeringen. Det är då att märka att Gunnar Hökmark är en av dem som i utskottet har sagt att den här frågan kommer att tas upp i dataoch offentlighetskommittén. Men det är inte så, att moderaterna kräver förslag från regeringen utan de ger regeringen till känna vad utskottet anfört om tilläggsdirektiv till dataoch offentlighetskommittén. I det fallet ser jag en väldigt liten skillnad i förhållande till utskottets skrivning. Skillnaden är också väldigt liten mellan ett yrkande om bifall till vår motion och ett uttalande att den skall anses besvarad. Den frågan lämnar jag således därhän. Jag tycker att en tillfredsställande lösning åstadkommits. Låt mig, fru talman, slutligen säga något om finansutskottets betänkande nr 4 som handlar om statsförvaltningens användning av ADB. Redan på den tiden när jag satt med i DAFA:s styrelse diskuterades frågan om en annan form för DAFA:s arbete. Redan då var man på det klara med att myndighetslösningen inte var den bästa. Vi har nu kommit fram till att i stället ett bolag skall inrättas, och då kommer SPAR-registret i en alldeles särskild belysning. Myndighetsuppgiften för SPAR-registret består i en prövning av de krav som ställs på adressuppgifter, adressaktualisering och selektering av uppgifter ur SPAR. Vilka uppgifter som registreras i SPAR anges i författning. Vi anser därför att datainspektionen i detta fall kan vara en lämplig myndighet under en övergångsperiod, i stället för att en helt ny myndighet inrättas. Vi kan inte se de konflikter som utskottets majoritet hänvisar till. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till hemställan i konstitutionsutskottets betänkande 8 och till centerreservationen i finansutskottets betänkande 4.

Herr talman! Jag skall inte ta upp någon debatt med Bengt Kindbom i frågan om grundlagsskydd, eftersom jag inte har någon anledning att misströsta vad gäller hans vilja att sluta upp bakom den. Jag vill bara klargöra att det givetvis är en avsevärd skillnad mellan att föreslå att riksdagen skall uttala sig för att en kommitté får direktiv för att utreda ett förslag till grundlagsskydd och att bara nöja sig med att kommittén kommer att pröva frågan.
Herr talman! I motsats till Gunnar Hökmark, som tydligen inte litar på sig själv, litade vi i centerpartiet på Gunnar Hökmark och Kurt Ove Johansson när vi i konstitutionsutskottet fick en försäkran om att frågan skulle komma upp. Vi behöver inte gräla om det, men jag reagerade när Gunnar Hökmark uttalade att det var endast moderaterna som hade denna vilja. Till Arne Gadd vill jag bara säga att jag reagerade när det sades att förnyelsefonderna skulle komma att lösa frågan om breddutbildningen. Förnyelsefonderna skall användas till många saker, om jag har förstått det rätt, och det kan givetvis bli fråga om utbildning. De löser emellertid inte problemet, eftersom inte hela arbetsmarknaden omfattas av förnyelsefonderna och en stor del av allmänheten därmed inte kommer att bli delaktig av förnyelsefondernas resurser.

Herr talman! Regeringens proposition om datapolitik som vi nu behandlar remitterades till finansutskottet för beredning.

De delar i propositionen som i första hand berör konstitutionsutskottet är avsnitten om datapolitiken och den personliga integriteten i kap. 7 och kapitlen i justitiedepartementets avsnitt om offentlighet och sekretess, rättelse i myndigheternas ADB-register och integritetsfrågorna. Herr talman! Jag kommer fortsättningsvis att i huvudsak beröra vissa delar av propositionen, några motioner som berör konstitutionsutskottets bered ningområde och de frågor som föranlett avvikande meningar i utskottets yttrande till finansutskottet. Datatekniken och dess användningsområden utvecklas mycket snabbt. Det är därför lätt att förstå att många människor känner oro inför vad detta nya kommer att föra med sig när det gäller t.ex. sysselsättning och integritet. Den nya tekniken berör alla i samhället och påverkar också mycket grundläggande demokratiska värden, som offentlighetsprincipen och tryckfriheten. Det är naturligtvis en tillgång att vi i Sverige, åtminstone hittills, har kunnat lösa komplicerade datapolitiska frågor under ganska stor enighet. I detta ligger ett mycket stort värde. Det är en enighet som är väl värd att vårda och att försöka att ta vara på. Men visst finns det de som ibland litet för lätt faller för frestelsen att försöka slå mynt av den oro som många människor känner inför den ökade datoriseringen i samhället och ute i arbetslivet. När man tar del av moderaternas avvikande meningar i konstitutionsutskottets yttrande ställer man sig frågan om de verkligen har läst regeringens proposition i ärendet. Moderaterna anser sig i proposition 220 kunna utläsa att mycket långtgående integritetskränkningar skulle bli möjliga. Detta trots att regeringen i propositionen gång på gång understryker vikten av full respekt för den enskildes integritet i datasammanhang. Framför allt moderaterna försöker göra gällande att de bättre än alla andra partier slår vakt om den personliga integriteten. Detta är naturligtvis inte sant. I verkligheten är det precis tvärtom. Jag vågar påstå att moderaterna är ganska ensidiga i sina bedömningar av den personliga integriteten och genom denna ensidighet utgör de snarare ett hot mot integriteten än motsatsen. Så kommer det att förbli, Gunnar Hökmark, så länge moderaterna inte tar avstånd från att marknadskrafternas fria spel skall få gälla också på dataområdet. Jag har full förståelse för Arne Gadds replik till Gunnar Hökmark, i vilken han bl.a. betonar att moderaterna gång efter annan i integritetssammanhang glömmer bort det viktiga område som den privata marknaden utgör, inte minst de integritetsproblem som i det privata näringslivet drabbar arbetstagarna på verkstadsgolvet. En grundlig genomläsning av proposition 220 visar att den nuvarande regeringens ambitioner på kort och lång sikt är att värna om den personliga integriteten och att förhindra otillbörliga integritetsintrång. Det slås med skärpa fast i propositionen att myndigheternas insamlande av personuppgifter med hjälp av datateknik inte får tränga tillbaka människors rätt till integritet. Det måste med andra ord finnas tydliga gränser för myndigheternas insyn i enskilda människors liv. I propositionen framhålls det vidare att regeringen, om så behövs, är beredd till ytterligare ändringar i integritetslagstiftningen i syfte att hålla en fredad sfär för den enskilde. Jag konstaterar också med tillfredsställelse att man i justitiedepartementet, vilket framgår av propositionen, i sitt arbete uppmärksamt följer den verksamhet som pågår internationellt på de här områdena. Moderaternas påståenden om regeringens ointresse för integritetsfrågorna faller vid en genomläsning av propositionen platt till marken. Jag delar regeringens bedömning att de grundläggande reglerna om vad som får registreras och hur registren får användas utgör en av kärnpunkterna i integritetsfrågan. Denna och andra stora tunga bitar som gäller den personliga integriteten är föremål för utredning i dataoch offentlighetskommittén . När det gäller myndigheternas insamling av uppgifter har vi tidigare från både finansoch konstitutionsutskotten framhållit att det måste vara en självklar utgångspunkt för myndigheterna att så långt möjligt begränsa uppgiftsinsamlandet. Det ingår för övrigt också i datainspektionens prövning av tillstånd att tillse att uppgifterna inte blir fler än vad som är nödvändigt med tanke på ändamålet med registret. Förslaget att man skulle inrätta en särskild delegation med vetorätt för att pröva behovet av uppgifter förefaller vara litet för dåligt underbyggt och något förhastat. Vi får väl på denna punkt avvakta vad DOK så småningom kommer fram till. Gunnar Hökmark ställde en fråga till mig om det lättaste sättet att påverka möjligheterna för människor att behålla sin integritet var att ändra datalagen. Jag vill ta tillfället i akt att upplysa Gunnar Hökmark om att datalagen egentligen inte har ändrats sedan 1982, och då ändrades den på förslag av en borgerlig regering. Birgit Friggebo menade att datainspektionens möjligheter att utföra sitt arbete hade urgröpts. Vi fick i Gunnar Hökmarks replik till Arne Gadd reda på att datalagen har fungerat ganska bra. Det är mitt intryck också. Jag sitter i datainspektionen. Det gör Gunnar Hökmark också, och det finns kanske även någon mer närvarande i kammaren av dem som gör det. Vi har inte upplevt att det skulle ha skett någon urgröpning av datalagen, som har gjort det svårare för datainspektionen att arbeta. Jag tycker att det är viktigt att understryka detta. Frågan om regeringen eller regeringsrätten skall vara besvärsinstans vid besvär över datainspektionens beslut har diskuterats tidigare här i riksdagen, senast för ungefär ett år sedan. Frågan var också aktuell och prövades mycket ingående vid datalagens tillkomst 1973. Det var offentlighetsoch sekretesskommittén som bl.a. kom fram till att besvär över datainspektionens beslut skulle anföras till regeringen. De flesta remissinstanserna stannade också för en sådan lösning. Skälet till att regeringen och inte regeringsrätten blev besvärsinstans var att det ofta finns ett betydande politiskt inslag i den bedömning som måste göras vid en överprövning av datainspektionens beslut. Enigheten om regeringen som överprövningsinstans över datainspektionens beslut har varit i det närmaste total här i riksdagen. Några nya sakargument som talar för att man här och nu skulle införa någon ny besvärsordning har inte framkommit. Vidare förde Gunnar Hökmark i inledningen av sitt anförande ett resonemang om att regeringen hade fattat en rad beslut, som han uttryckte det, i strid med datainspektionen. Ja, det har hänt att regeringen har ändrat datainspektionens beslut. Det ligger, såvitt jag kan förstå, i sakens natur, eftersom det är regeringen som överprövar besvär över datainspektionens beslut. Jag vet inte vad det beror på, om det är okunskap eller andra skäl som gjorde att Gunnar Hökmark avstod från att redovisa fakta i ärendet. Jag har bara av eget intresse tagit fram ett dokument, som visar alla de tusentals ärenden rörande tillstånd som datainspektionen har haft att behandla sedan 1973. Åtminstone fram till 1983 har konstitutionsutskottet Prot. 1985/86:53 undersökt hur regeringen i dessa ärenden har ställt sig i förhållande till 17 december 1985 datalagen och datainspektionens beslut. Av de mer än 10 000 tillståndsärenden som har behandlats i datainspektionen har det anförts besvär endast i ett mycket litet fåtal fall. Dessa har sedan gått till regeringen för prövning. Fram till år 1983 var det 72 ärenden. Listan för åren 1983, 1984 och 1985 visar att ytterligare 48 ärenden har överklagats. Fram till 1983 bifölls 19 av de överklagade ärendena. 19 bifölls med föreskrifter. 21 avslogs. I detta sammanhang är det ganska viktigt att komma ihåg att det faktum att ett ärende kommer till regeringen inte behöver betyda att beslut fattas i strid med datainspektionen. Vid regeringens behandling av ett ärende kan uppgifter tillkomma. Men om ärendet hade gått tillbaka till datainspektionen hade man där sannolikt kommit fram till precis samma ställningstagande som regeringen. När man ger sig in på en sådan här diskussion tror jag, herr Hökmark, att det är viktigt att man redovisar hela sanningen. Med utgångspunkt i det material som jag har till mitt förfogande tror jag att jag vågar påstå att det under 1983, 1984 och 1985 inte har skett något anmärkningsvärt när det gäller regeringens ställningstagande till olika besvär om man jämför med hur det var under åren 1973-1983. Man skall också komma ihåg en annan sak, herr Hökmark, när man i detta sammanhang talar om regeringen, nämligen att vi under åren 1976-1982 hade borgerliga regeringar. Dessa regeringar överprövade naturligtvis ärendena i enlighet med de bestämmelser som gäller datainspektionens beslut. Centern och vpk har som sin mening framfört att någon ny praxis eller några nya regler inte skall tillämpas på integritetsområdet medan utredning pågår. Man kan på mycket goda grunder utgå från att de som kan påverka praxis och regelverk när det gäller datafrågor kommer att vara mycket restriktiva så länge arbetet i DOK pågår och så länge utredningen inte har överlämnat några förslag. Men det kan knappast vara lämpligt av riksdagen att generellt så att säga låsa tillämpningen av datalagen och hithörande lagstiftning under en kortare eller längre period. Jag vill emellertid slå fast att något omedelbart intresse att förändra praxis eller tillämpning av datalagen för närvarande inte föreligger. I propositionen föreslås att datadelegationen skall ersättas med en särskild referensgrupp och en statsrådsgrupp. Det är min absoluta övertygelse att denna organisatoriska förändring kommer att gagna saken. Datafrågorna griper in på alla samhällsområden. Därför berörs också ett flertal departe I ment. Att utvecklingen alltmer går i den riktningen att de nödvändiga datapolitiska övervägandena kan ske inom de olika sakområdena måste, som jag ser det, ses som en klar fördel. Ett övergripande och samordnande organ är därför nödvändigt. Statsrådsgruppen och den referensgrupp som är knuten till statsrådsgruppen kommer genom sin allsidiga sammansättning att fungera som ett pådrivande och aktivt inslag i den datapolitiska debatten, det är jag övertygad om. tet behandlat ett flertal motioner som tar upp en viss grundlagsreglering på dataområdet. I motionerna krävs att riksdagen gör ett uttalande om grundlagsskydd för personlig integritet, att regeringen skall utarbeta ett förslag på detta område, att frågan skall utredas och att regeringen skall utfärda tilläggsdirektiv till dataoch offentlighetskommittén. Herr talman! Som framgår av vad utskottet har anfört kommer dataoch offentlighetskommittén att pröva frågan om ett grundlagsskydd på dataområdet, vilket tas upp i motionerna. Jag kan försäkra Bengt Kindbom om att så kommer att ske. Vid två tillfällen har detta diskuterats i dataoch offentlighetskommittén, och vid båda dessa tillfällen har ordföranden gett klart besked om att utredningen kommer att ta upp och pröva dessa frågor. Jag vill emellertid påpeka att konstitutionsutskottet förutsätter att dataoch offentlighetskommittén samråder med folkstyrelsekommittén om övervägandena inom kommittén skulle leda fram till ett behov av grundlagsskydd på dataområdet. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till konstitutionsutskottets hemställan i betänkande 1985/86:8 och avslag på moderaternas reservation som fogats till detta betänkande.

Herr talman! När det gäller Kurt Ove Johanssons strävan att slå vakt om enigheten beträffande datapolitiken vill jag inte göra någonting annat än instämma. Men det skulle vara bra om han i debatten litet mindre utnyttjade uttryck som ”andras okunskap”, för det ger ett lätt övermaga intryck och bidrar inte till någon samstämmighet. Det vore också bra om Kurt Ove Johansson, när han presenterade uppgifter från datainspektionen, redovisade inte bara deras kvantitativa innebörd utan också den kvalitativa innebörden. Det intressanta är ju att varje gång som datainspektionens beslut överklagas och det blir ett annat beslut i regeringen, så bidrar det till att en ny typ av praxis bildas gradvis. Jag kan ta ett exempel, Kurt Ove Johansson. I datainspektionen beslutade man nyligen att ge Helsingforss kommun tillstånd att inrätta ett nytt barnomsorgsregister. Det gjorde man därför att en tidigare gång, då man hade vägrat ett liknande tillstånd, som gällde samkörning av inkomstuppgifter från vårdmottagaren, hade regeringen gått emot datainspektionens beslut. På det viset görs allt fler samkörningar möjliga — genom att praxis öppnas för var gång. Det kunde den utomordentligt kunnige och allsidigt begåvade Kurt Ove Johansson också ha meddelat från talarstolen. Sedan till vår syn på regeringens proposition när det gäller integritet.

Då jag frågade varför det skulle vara så svårt för socialdemokrater att acceptera att man stärker skyddet av den enskildes integritet, när man så lätt kan acceptera olika ytterligare intrång i den enskildes integritet, så talade jag Prot. 1985/86:53 inte om datalagen. Jag talade om den långa rad av fall som har varit under 17 december 1985 debatt i Sverige de senaste åren och som står vid sidan om datalagen. DEE fä re gar Er Se Jag skulle vilja avsluta med att fråga Kurt Ove Johansson: Känner ni socialdemokrater aldrig att det finns någon seriositet bakom människornas oro? Menar ni på fullt allvar att det bara är fråga om en massmediehysteri när 67 0 av svenskarna anser sig vara oroade och skrämda av myndigheternas möjligheter att dataregistrera? Är det kanske inte bara jag som är okunnig utan 67 20 av svenskarna, och Kurt Ove Johansson som är kunnig?
Herr talman! Kurt Ove Johansson hänvisar till de ärenden som avgjorts i regeringen. Vi kommer ju att granska dem vidare i konstitutionsutskottet, och de kommer att redovisas för kammaren när granskningsbetänkandet läggs fram. Det finns i varje fall exempel på att regeringen vid ärendehanteringen har varit mindre restriktiv än datainspektionen, låt vara att det också har meddelats föreskrifter eller gjorts förändringar i registren. Jag tycker att detta speglar den bild som också framgår av propositionen. Man säger att det är avvägningsproblem, men man tar inte ställning. När det gäller vårt förslag om moratorium är det inte vi som har sagt att datalagens tillämpning skall låsas, utan det är majoriteten i utskottet. Jag utgår ifrån det som är underlaget för dataoch offentlighetskommitténs arbete, nämligen att begränsa personnummeranvändningen samt att studera integriteten, samkörningsproblemen och offentligheten. Det är områden som är stora vart för sig och som skall behandlas av kommittén. Det är då jag menar att riksdagen bör göra ett uttalande till regeringen. Om man inte för fram sådana här förslag, behöver man heller inte vara orolig för att datalagens tillämpning på något sätt förändras. Det är fråga om att hålla igen, precis som man nu gör med slutenvårdsregistret. Utskottsmajoriteten är dock inte konsekvent. Man säger bara beträffande just det registret att det skall vänta på dataoch offentlighetskommitténs resultat. Det finns som jag sade fler exempel, och det kan komma nya i morgon. Då hade det varit bra med ett uttalande från riksdagen. Sedan vill jag peka på att de initiativ som vi har tagit i datadelegationen har varit just av den arten att de har gripit över flera sektorer och flera departement, där regeringen inte har haft förmåga att samla sig. Ett av de senaste initiativen på det området gällde bildskärmsarbete, strålningsrisker och annat som hänger ihop med detta. Slutligen vill jag säga beträffande grundlagsreglering att det utskottet har skrivit om folkstyrelsekommittén inte är någonting nytt. Det fanns i varje fall med i centermotionen.

Herr talman! Jag skall gärna ta en ingående diskussion med herr Hökmark om innebörden av de besvär över datainspektionens beslut som går till regeringen. Jag hänvisade tidigare till att vi har granskat vad som hänt till 1983, och vi har redovisat det i konstitutionsutskottets granskningsbetänkande 1983/84:30. 95 17 december 1985 medgivit samkörning. Ett såvitt jag kan förstå enhälligt utskott har konstate rat att regeringsbesluten vad avser direktreklamregistren med hänsyn till vad som anförts är betänkliga ur integritetssynpunkt. Utskottet fann med andra ord att regeringen hade handlat i strid med de bestämmelser som gällde. Jag vill påminna herr Hökmark om att det var i april 1982, när landet hade en borgerlig regering. Och det var som sagt ett enigt utskott som gjorde denna bedömning. Så herr Hökmark bör nog vara försiktig med att uttala sig storordigt om vem som mest slår vakt om integriteten. Sedan tror jag nog att det finns anledning att påminna herr Hökmark om att datalagen tillkom 1973, när vi hade en socialdemokratisk regering. Om man bemödar sig om att studera hur frågorna har behandlats tidigare i riksdagen, skall man snabbt finna att under 1960-talet, när inte några andra ledamöter över huvud taget berörde datapolitik och integritetsproblem i Sveriges riksdag, hade en rad socialdemokrater uppmärksammat dessa problem. Det var Kurt Hugosson, Hans Hagnell, Arne Gadd och Lennart Pettersson i Lund, samtliga socialdemokrater, som mycket tidigt uppmärksammade de integritetsproblem som kan komma att följa av dataanvändningen. Så det parti som jag företräder har ett gediget förflutet på dataområdet. Herr Hökmarks partis intresse för integritetsfrågorna är av åtskilligt senare datum.

Herr talman! Kurt Ove Johansson borde gå tillbaka till historieböckerna för att konstatera vem som hade regeringsmakten i april 1982. Han kommer då att förstå att jag inte behöver ta åt mig hans beskyllningar. Det intressanta är inte hur många beslut som fattades av datainspektionen, hur många som överklagades och hur många som biträddes av regeringen. Det intressanta är hur det samlade beslutsfattandet öppnar för allt fler samkörningar. Jag nämnde i min tidigare replik ett exempel som vi hade haft uppe i datainspektionen, nämligen Helsingforss kommuns barnomsorgsregister. Man gör det nu till praxis att kommuner kan få tillstånd att samköra uppgifter om föräldrarnas inkomster. Vid ett motsvarande beslut tidigare gick regeringen emot datainspektionen, och nu har datainspektionen anpassat sig till detta. Det är det som händer i dag i vårt samhälle, och det är det som inte har undgått de enskilda människorna. Sverige är ett av de mest datoriserade samhällena men också ett av de samhällen som har den allra största offentliga sektorn. Det har lett till att det finns fler register här än i något annat samhälle. Det är förtjänstfullt, och jag vill gärna ge Kurt Ove Johansson beröm för hans förflutna. Många socialdemokrater har säkerligen gjort goda insatser förr, men det hjälper inte upp dagens situation. Det är ni som nu går emot en begränsning av myndigheternas försäljning av personuppgifter, det är ni som inte vill gå med på att ge regeringen i uppdrag att begränsa uppgiftslämnandet. Det är från den borgerliga sidan som debatten om ett grundlagsreglerat integritetsskydd förs. Kurt Ove Johansson kanske inte bara skall gå till historieböckerna, han kanske också borde gå till sina äldre socialdemokratiska kamrater och få råd. Prot. 1985 Datapolitik
Herr talman! Vi kommer att få en ny granskningsdebatt, eftersom vi i konstitutionsutskottet redan har tagit upp frågan om regeringens handläggning av dataärenden. Jag vill förtydliga Kurt Ove Johanssons historieskrivning beträffande det föregående granskningsbetänkandet om datafrågor. I två fall var vi eniga. Men i det fall som hade avgjorts av den nytillkomna socialdemokratiska regeringen och som uppvisade likheter med de två andra fallen var socialdemokraterna i utskottet inte längre med. Om vi går tillbaka till tiden före 1976 och tar med Det Bästa-registret, så står det i varje fall inte mer än 2-1 i den här poängligan. Det förtydligar bilden av att så fort det gäller att slå vakt om integriteten är socialdemokraterna inte längre så restriktiva. Det märktes också i debatten om utskottsbetänkandet i granskningsärendet. Vi hade också kritiska synpunkter på det allmänna spaningsregistret hos polisen, som hade handlagts av flera regeringar. Jag ser fram emot en ny debatt med anledning av den granskningen. Alla fall bör tas upp när man refererar granskningsdebatter.

Herr talman! Jag noterar med viss tillfredsställelse att Bengt Kindbom medger att det var ett enhälligt utskott som konstaterade att regeringsbesluten i april 1982, avseende direktreklamregistren, var beklagliga från integritetssynpunkt. Det intressanta är att det då satt en borgerlig regering. Jag tycker därför att Gunnar Hökmark skall vara litet försiktigare när han talar om socialdemokraterna som ett hot mot den personliga integriteten. Jag vill vidare till Gunnar Hökmark, som i sin sista replik kom in på myndigheternas försäljning av uppgifter, säga att det är en sak som vi för närvarande utreder i DOK. Vilket slutgiltigt ställningstagande socialdemokraterna i utredningen kommer fram till är ännu inte klart. Det återstår att se. Personligen tror jag att Hökmark har alldeles för stora förhoppningar om han räknar med att man skulle förbjuda myndigheterna att sälja vissa uppgifter. En intressant fråga i den diskussion som.vi nu fört är lödigheten i vad vi menar med personlig integritet. Det kan vara av intresse att läsa upp ett avsnitt ur motion 1984/85:2717 från Gunnar Hökmark. Så här skriver Hökmark: ”För att få ta del av välfärden måste man inte bara acceptera den i den utformning politikerna gett den, man måste också kunna redovisa personliga omständigheter som gör en berättigad att ta del av den. Detta beroende är kanske det allvarligaste hotet mot integriteten.” Det är ganska svårt för en socialdemokrat att tro att lödigheten när det gäller att slåss för den personliga integriteten är särskilt stor när man använder den personliga integriteten också som ett sätt att komma åt den svenska välfärden. Då får herr Hökmark ursäkta mig att jag inte är särskilt imponerad!

Herr talman! Rune Rydén och Gunnar Hökmark har tidigare i debatten utförligt redovisat den moderata synen på datapolitikens område. Jag finner därför ingen anledning att upprepa någonting av detta. Snarare vill jag instämma i det som de har sagt. Särskilt gäller detta integritetsfrågorna. Mitt anförande blir en komplettering och handlar om näringsutskottets ansvarsområde. I näringsutskottets betänkande 1 behandlas en skrivelse från regeringen, där åtgärder redovisas för att effektivisera statens insatser inom informationsteknologiområdet. Samtidigt tar utskottet upp till behandling åtta motioner i ämnet från den allmänna motionstiden. I den nämnda skrivelsen redogör regeringen för den pågående planeringen av ett samordnat informationsteknologiskt program. Regeringen lägger stor vikt vid samordning av resurserna inom den statliga sektorn på informationsteknologiområdet. Den strategi som industriministern förordar innebär att dessa resurser skall användas, som han uttrycker det, ”som en drivkraft för industriell utveckling”. Det är sålunda uppenbart att regeringen är inne på samma slags styrning av detta område som kännetecknade propositionen om mikroelektronikprogrammet. Detta innebär mera konkret i det här fallet att regeringen vill ha ett centralt programråd, bestående av cheferna för berörda myndigheter och affärsverk. Som framgår av aktuella motioner i ärendet tar vi från moderat håll avstånd från en uppfattning som går ut på att främja den statliga styrningen på detta område. Som vi påpekar i reservation 2 främjas utvecklingen inom den enskilda varuoch tjänstesektorn bäst utan statlig inblandning. Vad staten däremot bör göra är att stimulera utvecklingen genom åtgärder som syftar till att bygga upp kompetens hos enskilda företag. Stat och kommun upphandlar varor och tjänster för mer än 100 miljarder. Detta är för många företag en viktig marknad, vilken inte bör reduceras genom att det offentliga av doktrinära skäl bedriver en dyrbar egenregiverksamhet eller favoriserar statliga företag. En breddad och fri marknad ger små och medelstora företag ökade förutsättningar. Upphandlingsförordningen måste respekteras. Under trepartiregeringens tid inleddes ett arbete i syfte att bryta upp ett antal statliga monopol vad gäller leveranser till myndigheter. Den s.k. monopolutredningen utarbetade förslag med innebörden att ett antal statliga företag skulle fråntas sin särställning vad gäller leveranser till statliga myndigheter. Detta arbete avbröts i praktiken genom regeringsskiftet 1982. Ett område som förtjänar särskild uppmärksamhet är statens upphandling av datatjänster. Vi har t.ex. noterat att näringsfrihetsombudsmannen i en skrivelse till DAFA under 1984 påpekat att det är svårt att kunna klarlägga ”hur upphandlingarna skett”. Näringsfrihetsombudsmannen bör ges större möjligheter att övervaka upphandlingskungörelsen och dess tillämpning. För att ytterligare stimulera den fria konkurrensen och för att se till att offentliga organ verkligen Prot. 1985/86:53 bemödar sig om en upphandling till lägsta pris bör upphandlingskungörelsens 17 december 1985 bestämmelser skärpas. ERE IRA AE? SSL Frestelsen för vissa affärsdrivande verk att utnyttja en monopolställning för att vinna fördelar också på den konkurrensutsatta delen av marknaden är stor. Ett flertal anmälningar till näringsfrihetsombudsmannen om s.k. osund konkurrens från vissa affärsverks sida ger belägg för detta. Som NO påpekar är det svårt att åstadkomma en korrekt prissättning av affärsverkens konkurrensutsatta produkter och tjänster, t.o.m. i fall då verksamheten bedrivs i form av särskilt bolag. Konkurrensneutralitet måste råda gentemot enskilda företag. Detta skulle kunna uppnås om affärsverken bringades att upphöra med och/eller avyttra verksamhetsgrenar som inte behöver vara offentliga. Den form av central statlig styrning som förefaller vara regeringens yttersta syfte anser vi vara direkt skadlig för företagen. Särskilt betänkligt är att monopolföretag som televerket, med starka ambitioner att utvidga sin verksamhet på nya tekniska områden i konkurrens med enskilda företag, avses bli ett huvudinstrument i den statliga styrningen. Från de borgerliga partiernas sida har vi ofta haft anledning att rikta kritik mot den sammanblandning av myndighetsfunktioner och marknadsmässig verksamhet som televerket tillhandahåller. Vi upprepar denna kritik i det särskilda yttrande som fogats till betänkandet. Slutligen ansluter vi oss till ett uttalande i en motion från folkpartiet om behovet av ökade insatser för utnyttjande av modern informationsteknologi för handikappade. Dessa krav ligger mycket väl i linje med moderata krav som framförts i andra sammanhang här i riksdagen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 2 och nr 7 vid näringsutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! I denna debatt vill jag erinra om förslagen i en folkpartimotion av Bengt Westerberg m.fl. Folkpartiets uppfattning är att det vore mycket värdefullt att få till stånd ett antal kvalificerade demonstrationsprojekt inom telekommunikationsområdet. I första hand skulle syftet med dessa projekt vara att få ökad erfarenhet av s.k. tvåvägskommunikation. Ett projekt med försök i tvåvägskommunikation borde t.ex. omfatta utbildningen på en arbetsplats. Tanken är då att de i projektet deltagande studenterna inte bara skulle vara mottagare av information via ett teledatanät. De skulle också ges möjlighet att ställa frågor, framföra egna synpunkter och begära fördjupad information på områden där de önskar veta mera. Liknande försök med tvåvägsinformation kunde också exempelvis omfatta distansarbete och datastyrd konsumentupplysning. Försöken skulle enligt folkpartiets uppfattning genomföras av fristående parter. Enligt folkpartiets mening bör man också ge hög prioritet åt hur man med moderna informationsteknologiska hjälpverktyg kan överbrygga handikapp av olika slag. För detta talar både starka sociala och medmänskliga skäl. Vi i folkpartiet är väl medvetna om behovet av återhållsamhet med 9” Prot. 1985/86:53 = statsutgifterna. De förslag som vi här har lagt anser vi dock vara mycket 17 december 1985 angelägna. Frågor som gäller relationerna mellan människorna och maskinen får i informationsteknologins era mycket stor betydelse. Vi beklagar därför att inte alla företrädare i näringsutskottet för andra partier velat biträda våra förslag utan avvisat dem. Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 1, 6 och 7.

Herr talman! I samband med behandlingen av propositionerna 220 och 225 behandlar näringsutskottet regeringens skrivelse 218. I näringsutskottets betänkande 1 har utskottet behandlat dels den skrivelsen, dels åtta motioner från allmänna motionstiden. Svensk informationsteknologi har under 1980-talet över lag haft en positiv utveckling. Den är en livskraftig och expansiv del av svensk industri, och dess relativa betydelse för ekonomin, mätt som andel av BNP, ligger i nivå med länder som Västtyskland, Storbritannien och Nederländerna samt klart över bl.a. de nordiska länderna. Svensk elektronikindustri har vissa starka områden. Marknaden för telekommunikationer täcks till största delen av inhemsk produktion. Sverige är det tredje största exportlandet i världen inom denna sektor. Endast USA och Japan är större. Informationsteknologins framväxt är förenad med genomgripande konsekvenser för en modern industrination som Sverige. Informationsteknologiindustrin i Sverige är betydande för framtiden, och den har redan i dag, mätt i produktionsvärde och antal sysselsatta, samma storleksordning som vissa av våra basnäringar. Det är mot den bakgrunden som denna industri ägnas speciell uppmärksamhet i samband med regeringens politik för industriell förnyelse och tillväxt. Utöver de industripolitiska motiven finns det också beredskapsskäl. En rad samhällsfunktioner kommer i framtiden att vara beroende av informationsteknologiska hjälpmedel. Detta medför att svensk industri måste ha resurser och kompetens för egen tillverkning. Forskning och utbildning är avgörande konkurrensfaktorer i en bransch med så snabb teknisk utveckling och spridning som informationsteknologin. Staten måste därför utföra väsentliga samordnande funktioner. Om inte staten tar sitt övergripande ansvar när det gäller samordning kan vissa kategorier av företag, t.ex. småföretag i stödområden och företag utan särskild teknisk expertis, komma att underutnyttja den nya tekniken. Med olika motiveringar anser de borgerliga partierna att för stora resurser för samordning finns inom den statliga sektorn — med särskild hänvisning till televerket och försvaret. Näringsutskottets majoritet finner de i skrivelsen gjorda avvägningarna motiverade, och därför avstyrks reservationerna. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 5 kan man på s. 11 läsa ”Datatekniken har stor förändringskraft och räckvidd. Den kan påverka sysselsättning, arbetsmiljö och arbetsorganisation. Den kan förändra relationer mellan arbete, hem och fritid. Den kan medverka till ökad kunskap och påverka människors kommunikation. Datatekniken griper in överallt i samhället.” Detta är sant. Den tekniska revolution som just tagit sin början kommer att föra med sig en total förändring. Den kommer att kullkasta den nuvarande basen för vårt ekonomiska system. Den kan leda till massarbetslöshet och fördjupad exploatering. Men den kan också leda till social och kulturell frigörelse och en förnuftigare hushållning. Den kan leda till hårdare överoch underordning och till ett förråat klassamhälle. Men den kan också leda till ökad insyn, utjämning i kunskap och en jämlik arbetsfördelning. I dag saknar arbetarrörelsen en strategi för hur man skall möta och forma den tekniska omvälvningen. Det finns beräkningar som visar på en stigande arbetslöshet, uppemot 30-50 26 bland den aktiva befolkningen omkring år 2000, beroende på just den tekniska utvecklingen. Vad betyder rätt till inkomst och rätt till arbete, när automatisering och datorisering avskaffar mängder av arbeten? Tekniken gör det möjligt att producera en växande volym varor med minskande mängder kapital och arbeten. I en sådan situation måste de ekonomiska styrmedlen bli annorlunda. Den nya tekniken leder till ett helt nytt samhälle med en annan infrastruktur. Aldrig tidigare har vi haft ett så kraftfullt medel som den nya tekniken att styra och manipulera med. Nya ekonomiska villkor kommer att gälla. Skall demokratin kunna behållas i sådant läge, är det bråttom att vi förbereder oss för detta nya samhälle. Vi går också in i ett samhälle där det inte går att mäta med gamla mått och jämföra med tidigare siffror. Vi måste göra upp med det mätbaras tyranni. Det måste bli nya förtecken till det mesta. Vi vet att de ekonomiska klyftorna i samhället redan nu har ökat och fortsätter att öka. De kulturella klyftorna ökar också, och ett nytt slag av analfabetism har kommit genom den nya datatekniken. Det gäller att möta och styra den nya tekniken på många områden. Eftersom den nya tekniken kommer att påverka människors vardag på ett genomgripande sätt, är det viktigt att vi t.ex. omformar och bygger in nya funktioner i våra bostadsområden. Dels måste de anpassas till nuvarande levnadssätt för de flesta människor, dels måste nya funktioner byggas in när den nya tekniken slår igenom. Också inom barnomsorgen kommer man i framtiden att få arbeta under nya premisser. Vilken beredskap finns det inom bostadsdepartementet och socialdepartementet för det nya som kommer? Ingen alls, tyvärr. I gårdagens Dagens Nyheter läste jag en artikel som Bo A Ericsson hade skrivit. Den inleddes med följande: ”Juldekorationerna glittrar förföriskt, i Västeuropas varuhus råder hektisk köpträngsel. Samtidigt är det rusch och all-time-high på nästan alla börser, i näringslivet stiger vinsterna, exportrekord slås och det har börjat talas om ”en ny optimism”.” Detta är det ena Västeuropa, en bild som också stämmer när det gäller vårt land. Det andra Västeuropa ser annorlunda ut. 20 miljoner människor är arbetslösa trots nästan två år av ekonomisk uppgång, och risk finns att antalet stiger ytterligare i flera länder. Fler människor måste söka socialhjälp. I Sverige är siffran för antalet socialhjälpstagare 550 000 — också en uppgång, trots att man från regeringshåll påstår att arbetslösheten sjunkit. Klyftorna i samhället har ökat. Ungdomsarbetslösheten har inte sjunkit. Den ekonomiska förbättring som skett i många av Västeuropas länder har inte gett något genomslag på arbetsmarknaden. Massarbetslöshetens nivåer tycks ha permanentats. Vad som hänt är att de redan välbeställda grupperna har fått det bättre, medan de svagare grupperna har blivit ännu svagare. Den tendensen har man redan tidigare kunna skönja, men den har blivit mer påtaglig nu. Samhället hotar att tudelas. I flera länder ligger ungdomsarbetslösheten på 30 26. Unga arbetslösa har nu också hunnit bli vuxna arbetslösa. Sverige har hittills klarat den öppna arbetslösheten bra i jämförelse med andra västeuropeiska länder. Men också hos oss ligger arbetslösheten betydligt över den nivå den borde ha under en högkonjunktur. Välfärdsstaten har ifrågasatts, och de sociala skyddsnäten har försvagats — detta innan den tekniska revolutionen knappt har börjat. ”Vi skaffade en persondator och slapp anställa någon”, säger en kassör inom Statsanställdas förbund. På hans arbetsplats stod valet mellan att anställa någon på heltid och att skaffa en dator. Datorn kostade bara 150 000 kr. och förbättrade dessutom servicen, sade vidare den här kassören. Så resonerar nog många. Inom facket och naturligtvis inom näringslivet, ja, överallt i förvaltningarna diskuterar man på det här viset. Snart är det lika självklart med en dataterminal i byggfutten som med en kokplatta. Den nya tekniken innebär en lika stor förändring på byggena som när den armerade betongen och stålbalkarna kom, säger man inom byggbranschen. Nästa steg är att datorn styr de byggrobotar som kommer att ta över arbetsuppgifter. Robotarna kan ta över en del av målningsarbetena och utföra farliga eller hälsovådliga byggjobb. Datorn kan översätta ritningarna. Datorn kan hålla reda på tidsplanen. Datorn kan beräkna materialåtgång och skriva ut beställningslistor. Herr talman! Hur man än vill se på datatekniken kommer den nya tekniktillämpningen att minska volymen av nödvändigt mänskligt arbete. Om arbetslösheten blir så stor som mycket tyder på måste vi värdera om synen på arbetet. Skillnaden mellan arbete och fritid kommer att suddas ut. Vi måste våga tänka i nya banor när det gäller synen på arbetet. Arbetet kommer inte längre att vara det primära i många människors liv. Det kommer att finnas andra arenor än arbetets arena. Förutom att vi måste ändra synen på arbetet som en nödvändighet måste vi skaffa oss ett ekonomiskt grundtrygghetssystem som gäller för alla typer av inkomstbortfall. Jag har i olika sammanhang upplevt att människor har en ovilja att diskutera den framtid som kommer att bli resultatet av den nya tekniken. Att inte våga eller vilja diskutera dessa perspektiv är att gömma huvudet i busken. Det är fegt och oansvarigt gentemot de människor som annars har att möta en social, kulturell och ekonomisk utslagning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i Prot. 1985/86:53 betänkandet. 17 december 1985
Herr talman! Kommer framtidens informationssamhälle att innebära en annorlunda omställning för kvinnor än för män? Frågan är högst berättigad om man är medveten om de tveksamheter och de farhågor som många kvinnor känner inför framtiden. De flesta kvinnor uttrycker en rädsla. Själv blev jag litet betänksam när jag lade märke till att utskottets ordförande inte nämnde ordet kvinnor mer än en gång och då i en replik. Propositionen och betänkandet är härvidlag mer mångordiga.

Och visst har kvinnor i dag större anledning än män att ifrågasätta framtidens teknologiska utveckling. Vi har det utifrån flera perspektiv. Ett är socialt. Eftersom kvinnor av konvention och som följd av ett patriarkaliskt samhällsbygge svarar för den sociala och reproduktiva sektorn har vi all anledning att ställa oss frågan: Kan man datorisera social kompetens? Dvs. kan man mata in och bearbeta allt det som det mänskliga ögat och kloka förnuftet hos exempelvis en tjänsteman på försäkringskassan registrerar? Nej, naturligtvis inte. Därför kan och får aldrig en apparat ensam fatta beslut, ställa en diagnos utan att man därutöver använder den sociala kompetensen, alltså den icke definierbara, ofta subjektiva bikunskap som bara en människa med känslor och sinnen besitter. Dessutom är det helt nödvändigt att tjänstemännen, för att upprätthålla den traditionella yrkeskompetensen, på försäkringskassan — för att nu fortsätta med exemplet därifrån — måste ha möjlighet att praktisera sin kunskap. Den sociala kompetensen erövras ofta i privatlivet. Kvinnor vårdar, sköter om, stöttar. Från privatlivet tar man med sig detta till yrkeslivet. Man får betalt för mycket av det arbete man tidigare gjort gratis. Så begår kvinnor misstaget att utbilda sig till sekreterare, sjukvårdsbiträde, affärsbiträde, städare, hemvårdare, barnskötare — fem av de vanligaste av de trettio yrken som kvinnor i dag väljer bland, yrken där den sociala kompetensen ofta är basen. Och nu ställer sig, med all rätt, dessa kvinnor frågan: Hur blir det nu när dessa s.k. kvinnoyrken står inför en datorisering? Då är det inte enbart innehållet och kvaliteten på det gamla arbetet som man oroar sig för utan även möjligheten till arbete över huvud taget. Tidigare strukturrationaliseringar har varit hårda och har drabbat och drabbar männen i stor utsträckning. Jag tänker t.ex. på jordoch skogsbruk, gruvnäring och byggnadsverksamhet. I varje fall en del av dessa rationaliseringar har kunnat följas av nya jobb i andra sektorer. En växande offentlig och privat tjänstesektor har exempelvis svalt i huvudsak kvinnor under 1970-talet, men också åtskilliga män, särskilt inom den högre administrationen. Men nu kommer framtidens rationaliseringar att finnas i stor utsträckning inom områden där kvinnor arbetar. 103 Kontorsyrket är ett sådant exempel. Jämför investeringarna per industrianställd med investeringarna per kontorsanställd! Eller jämför jordbrukets investeringar med kontorets! Det framstår då som helt uppenbart att telefoner, räknemaskiner och skrivmaskiner kräver en tusenfalt mindre kapitalinvestering än traktorer, skördetröskor osv. Därför är turen, om man kan säga så, nu kommen till de hundratusentals kontorsarbetare — det rör sig faktiskt om 650 000 kontorsarbetare — i det här landet som har och har haft just telefonen, räknemaskinen och skrivmaskinen som hjälpmedel. Vad innebär då en investering i dagens avancerade tekniska hjälpmedel för dessa kvinnliga — för det är i huvudsak sådana — kontorister? Ja, svaret finns både i Sverige och utomlands. Men om vi bara håller oss inom landets gränser finns svaret bl.a. i dataeffektutredningen. Där slås fast att om inte mycket aktiva åtgärder vidtas, finns risken att 100 000 kontorsjobb försvinner inom en tidsperiod av 5-15 år. Man har också förslag när det gäller aktiva åtgärder som kan bli aktuella för att nämnda utslagning skall kunna undvikas. Ett annat hotat jobb är affärsbiträdets. Läspennor avläser priset. Samtidigt avges det en signal till lagret om att en vara av det ena eller det andra slaget har sålts. När ett visst antal varor återstår i lagret avges automatiskt en signal till grossisten, som uppmanas att leverera nya varor. Lättsamt — javisst! Men vad händer med de anställda? Ja, det behövs förstås färre. På Handelsanställdas förbund gjorde man själv i slutet av 1970-talet en grov uppskattning av hur stor minskningen av antalet sysselsatta skulle bli. Man kom fram till att 10 000 anställda skulle slås ut om det s.k. EAN systemet genomfördes. Kvar blir då kassörskorna som med sin penna avläser varan. Så småningom kanske människan ersätts av en apparat som registrerar priset. Betalning sker med kontokort. Vad som återstår är att packa upp varor — dvs. lätta eller tunga lyft samt sträckningar. Sedan kanske man även på detta område ersätts av automatiska band och andra finesser som alltid ser till att rätt antal varor exponeras. Den obemannade affären blir ett faktum och tiotusentals kvinnor mister sina anställningar. Herr talman! Ytterst handlar den här diskussionen — som jag ser saken — om tre saker: 1. Vad skall vi arbeta med i framtiden? 2. Vad blir innehållet i dessa arbeten? 3. Vem skall bestämma över utvecklingen av framtidens arbeten och deras innehåll? Det här är inga enkla frågor, och det finns inga givna svar. Men en sak är klar, nämligen att kvinnorna kräver ett svar. De kräver att få utbildning innan de är bortrationaliserade. De kräver att få stöd. De vill nämligen ha andra arbetsuppgifter än de traditionella. De kräver en jämnare fördelning av arbetstimmarna, både nu och i framtiden — dvs. de vill använda sextimmarsdagen också för att kunna leva upp till vad begreppet arbete åt alla innebär. Vidare kräver kvinnorna att man från politikernas och de anställdas sida åstadkommer ökade möjligheter när det gäller att göra den tekniska Prot. 1985/86:53 utvecklingen till ett människornas redskap — inte människorna till den 17 december 1985 tekniska utvecklingens redskap. Det här är, som sagt, svåra frågor. a om a SET SE Hur bemöter då utskottet de krav som vanliga kvinnliga löntagare i Sverige ställer? Ja, i fråga om vad man skall arbeta med i framtiden kan jag tyvärr inte läsa mig till någon viljeyttring i betänkandet. Därför skulle det vara bra om finansutskottets ordförande kunde avge en viljeyttring i detta sammanhang. Han sade ju i sitt inledningsanförande att en mängd nya arbeten kan skapas. Ja, det får man alltid höra när man tar upp dessa farhågor, men än har ingen beskrivit vad det är för mängder av nya arbeten som kommer att skapas. Utbildning talas det mycket om i betänkandet — grundläggande utbildning och utbildning för nya arbetsuppgifter — och det är bra. Utskottet hänvisar till bl.a. förnyelsefonderna, och där finns det mycket pengar, mellan 5 och 8 miljarder. Det finns enligt mitt sätt att se anledning att höja ett varningens pekfinger inför detta. Dessa pengar är trots allt knutna till de företag där de genereras — expansiva företag och ofta företag med högt utbildad personal. Därför är det risk för ytterligare kunskapsklyftor. Utskottet hänvisar också till den försöksverksamhet som är riktad till kortutbildade, och det är bra. Där har ungefär 5 500 kvinnor fått chansen. Men det är långt till de 100 000 kontorister som jag nyss talade om. När det gäller en mindre könsuppdelad arbetsmarknad kan vi, vilket också utskottet gör, peka på propositionen från den 8 mars och på 10-miljonerskampanjen. Båda dessa satsningar är utmärkta — de är bra inledningar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Detta arbete måste fortsätta, och med den vältalighet som både finansutskottet och utbildningsutskottet beskriver problemen får man hoppas och förmoda att regeringen beaktar frågan i den kommande budgetpropositionen. Jag konstaterar också att frågan om arbetstidsförkortning nämns — om än bara i en enda mening — i betänkandet. Den teknologiska utvecklingen kommer, menar utskottet, att skapa förutsättningar för en förkortning av arbetstiden. Inom det socialdemokratiska kvinnoförbundet är uttrycket arbetstidsförkortning liktydigt med sextimmarsdagen. Vi är övertygade om att den, förutom de sociala aspekter som man kan anlägga på den, också kommer att öka sysselsättningen. Till slut, herr talman, gäller det makten över utvecklingen. Här skriver utskottet på flera ställen att datatekniken inte skall styra utvecklingen utan vara underordnad politiken på olika områden. Samtidigt beskriver utskottet, som svar på Sivert Anderssons motion, hur man avtalsvägen kan förhandla om införandet av ny teknik. Jag måste erkänna att många kvinnor i Sverige, i likhet med Metallindustriarbetareförbundet, önskar en kraftigare styrning, kanske via lagstiftning. Många, både kvinnor och män, känner maktlöshet inför den tekniska utvecklingen i dag. Kanske bottnar det i dålig kunskap om vilka möjligheter som faktiskt finns. Kanske är det så — denna tanke stöds av många kvinnor i Sverige i dag — att det samhälleliga inflytandet över teknikens utveckling och 105 över vår övergång till det postindustriella informationssamhället ytterligare måste förstärkas. Dagens beslut ser jag därför inte som någon slutpunkt. Den debatt som vi för och de åtgärder som vi i dag beslutar om och redan har vidtagit kommer förhoppningsvis att skapa en debatt ute bland människorna. Verkligheten för de arbetande kommer så småningom att ge oss anvisningar om hur vi skall förhålla oss för att med teknikens hjälp uppnå det goda samhälle som vi önskar för de många människorna. Till dess nöjer jag mig med att biträda utskottsmajoritetens hemställan.

Herr talman! Jag skall inte polemisera med Margareta Winberg. Jag ville bara upplysningsvis, med anledning av att hon tog upp frågan om att den nya tekniken också skapar nya jobb, säga att dataeffektutredningen visar att den nya tekniken skapar jobb, men att den tar flera jobb än den skapar. Det är fråga om ett samband på 1:5. Den skapar ett jobb, men fem slås ut. Det her bekräftats av många internationella undersökningar och prognoser. Med hjälp av den nya tekniken ökar man också produktiviteten, och denna ökning av produktiviteten skulle samhället kunna tillgodogöra sig på i princip två olika sätt; antingen som ökad produktion med konstant arbetsinsats eller också med en minskad arbetsinsats och konstant produktion. Det är förmodligen det senare som kommer att gälla, eftersom vi inte kan producera hur mycket varor som helst. Jag ville bara göra den kompletteringen till Margareta Winbergs inlägg, att Prot. 1985/86:53 1:5 är det förhållande man räknar med i diskussionen om huruvida 17 december 1985 datatekniken skapar fler jobb. Det gör den faktiskt inte, och jag tillhördem GA oo som är mycket oroade för sysselsättningen i framtiden på grund av den nya tekniken. Det framgick väl också av mitt anförande.
Herr talman! Jag delar den oron, Inga Lantz. Jag känner också till den rationaliseringspotential som Inga Lantz talar om — 5:1 — och som främst gäller för tillverkningsindustrin. Även om det också skapas jobb vet vi att de nya jobb som kommer till inom t.ex. elektronikoch ADB-branschen tyvärr redan är mycket könssegregerade. Man hade trott att de kanske skulle vara könsneutrala, men så är icke fallet. De är redan mycket hårt uppdelade. Jag blir mycket glad när finansutskottets ordförande, Arne Gadd, tar upp omvårdnaden av barn och gamla. Det är helt uppenbart för alla som har någon insikt om detta område att det där fortfarande råder stora brister. Men där finns också, i dagsläget, ett hot mot kvinnors arbete. Den positiva utveckling inom den offentliga sektorn som skedde under 1970-talet, som var befogad av serviceskäl men som också skapade väldigt mycket arbete för i huvudsak kvinnor, har nämligen stagnerat nu, trots att vi vet att behoven fortfarande finns. De är alltså inte tillgodosedda ännu. Det låter mycket bra och hoppingivande när finansutskottets ordförande står upp och talar om att framtidens arbeten finns inom den offentliga sektorn. Jag ser med spänning fram emot budgetpropositionen och dess behandling vad avser den kommunala ekonomin.

Herr talman! Jag vill till den här debatten foga några ord om datateknik ur handikappsynpunkt. Många gånger har frågan ställts här i dag: Är tekniken ett hot eller ett löfte? Den nya informationsteknologin kan innebära vidgade informationsklyftor och ökad isolering. Den kan innebära att komplicerad teknik bara kan användas av aktiva och välutbildade, att personlig betjäning ersätts med maskiner och att informationen blir otillgänglig för stora grupper, bl.a. synskadade och begåvningshandikappade. Detta blir verklighet om vi överlämnar utvecklingen åt experter utan övergripande mål och riktlinjer, om ansvarsfrågorna är oklara och om ekonomiska besparingar går ut över de svaga grupperna. Övervägande skäl talar dock för att man bör se tekniken som ett löfte. Ett löfte om minskade informationsklyftor, ökad delaktighet och jämlikhet. Ett löfte om speciella TV-kanaler och bildtelefoner för döva, syntetiskt tal, som gör t.ex. dagstidningar direkt tillgängliga för synskadade och som gör att talskadade kan samtala. Ett löfte om telefon för dövblinda, maskiner som kan läsa osv. Vi kan alltså avhjälpa funktionsnedsättningar på olika sätt. Vi kunde i förra veckan se exempel på detta vid den demonstration som handikappinsti | tutet hade här i riksdagshuset. 107 Det finns alltså all anledning till optimism. Men de olika problemen löser sig inte själva. Det krävs en medveten vilja och att man alltid tänker sig för. Det krävs också en kunnig allmänhet, kunniga beslutsfattare och kunniga brukare. Först och främst behövs övergripande mål och riktlinjer för datapolitiken, vilket riksdagen redan tidigare har beslutat om och som ytterligare utvecklas i dag. Härav framgår att datatekniken bör användas på ett sådant sätt att handikappades möjligheter till arbete och förbättrad samhällsservice främjas samt att datapolitiken är underordnad andra övergripande samhällsmål som social och kulturell jämlikhet. Det finns alltså goda utgångspunkter. Uppgiften blir att omsätta dessa i praktiken. Och det är här som ansvarsfrågorna kommer in. Vem har t.ex. ansvaret för breddutbildningen? Det är, som jag kan se det, uppdelat på flera organ. Man borde tillsätta en särskild programgrupp, som fick till uppgift att planera, initiera och samordna den verksamheten. Det behövs en medveten plan för genomförande och uppföljning. Jag förutsätter att också regeringen kommer fram till denna slutsats. I finansutskottets betänkande nr 5, som vi just nu diskuterar, behandlas motion 29, som tar upp datatekniken ur just denna aspekt. När det gäller utbildningsfrågorna kan också förnyelsefonderna få en viktig roll om särskilda riktlinjer för detta utformas. Det kan t.ex. röra utbildning för dem som har svårt att läsa och skriva, så att de blir bättre rustade att klara utbildningen avseende själva tekniken. Här handlar det om 100 000 personer. Man kan också utforma programmen på olika sätt, både enkelt och komplicerat. Kanske behövs riktlinjer även för detta. Finansutskottet, liksom utbildningsutskottet, förutsätter när det gäller forskningsfrågorna att man tar hänsyn till de handikappades särskilda behov vid utarbetandet av den forskningspolitiska propositionen. Jag tycker att detta är utmärkt. Men det är också av vikt att man tar samma hänsyn i det informationsteknologiska programmet. Där pågår en hel del arbete, men det är mest inriktat på själva tekniken och mindre på förutsättningar och konsekvenser för handikappade. Den sociala forskningen är alltså eftersatt. Glöm således inte den biten i programarbetet! Det är min uppmaning. Programmet måste ange insatser på samtliga områden. I motion 29 finns ett intressant avsnitt om integrering av handikappåtgärder i datapolitiken. Det verkar som om utskottet har missat detta avsnitt, men det kanske kan förklaras av den mängd yrkanden som man haft att hantera. Vi kan ju reparera detta nu genom att ägna någon minut åt just integreringsproblematiken. När det gäller den fysiska miljön har vi 42 a § i byggnadsstadgan. Det borde skapas något liknande för informationsteknologin. Det är både tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart och socialt önskvärt. Medan vi väntar på en motsvarighet till 42 a § kan alla uppdrag som lämnas detta ämne till olika organ kompletteras med riktlinjer som syftar till att integrera handikappåtgärder i arbetet. När det gäller säkerhetsoch integritetsfrågorna har ju särskilda ansvariga utsetts. Något liknande kanske kan vara aktuellt här. De krav som människor med funktionshinder ställer på informationstek — Prot. 1985/86:53 nologins förändring av samhället är i första hand desamma som övriga — 17 december 1985 medborgare ställer. Dessutom krävs åtgärder av två slag: generell anpassning — — — samt hjälpmedel av olika slag. Datapolitik Den generella anpassningen måste byggas in från början, precis så som sker när det gäller den fysiska miljön. På hjälpmedelssidan satsas ett antal miljoner på forskning, utveckling, produktionsstöd och avsättningsgarantier samt mycket stora summor på att tillhandahålla hjälpmedlen kostnadsfritt via landstingen. Jag har inte märkt att lönsamheten för sådan specialanpassning är särskilt stor. Samhällsinsatser är nödvändiga för att garantera produktion, eftersom det oftast handlar om små serier, dyrbara produkter och en mycket liten marknad. Men kan folkpartiet få industrin att engagera sig ändå, så är det välkommet. Datateknik i människans tjänst kan bli verklighet, om vi har målen utsatta och ansvarsfördelningen klar. Herr talman! Jag har inget särskilt yrkande.